Herr talman! Det har varit ett monopol och ett socialdemokratiskt styre i landet i alla fall sedan 1994, Ingrid Burman. Det är nästan 150 000 människor som har tvingats ta andra försäkringar på grund av otrygghet. Det är ett problem som redan finns i detta socialistiskt styrda land. Jag har inte sagt att vi ska sälja ut sjukvården. Skillnaden mellan Ingrid Burman och kristdemokraterna är att vi ser till patientens behov och inte till organisationsformen. Det är den grundläggande skillnaden. Jag har många gånger i denna talarstol sagt att den första frågan man ställer när man blir sjuk och kommer till sjukvården inte är: Vem betalar din lön? Den första frågan är: Kan jag få hjälp för min sjukdom? Jag har inte hört någon äldre människa i hemtjänsten fråga varifrån personalens lön kommer. Det är mötet med människor och vården som är viktigast - inte organisationen. Men organisationen ska vara effektiv och kvalitetsinriktad. Jag måste fråga om Ingrid Burman tycker att tandläkarsituationen i landet är ett problem. Det problem vi har nu är att vi har för få tandläkare. Men vi har under många år haft privattandläkare som har varit kanonduktiga doktorer. Det har inte inneburit några problem. Jag tycker att vi ska bestämma oss för vem som ska vara i fokus när vi diskuterar - organisationen, landstinget, kommunen eller patienten. Jag vill företräda patienten och försöka tillfredsställa allmänhetens behov av trygghet. Det ska finnas hjälp om det skulle hända någonting.

Herr talman! Jag vill börja med att ställa mig bakom mitt särskilda yttrande i betänkandet och yrka bifall till reservationerna 3 och 53. Jag står självfallet bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Mina kolleger Gunnel Wallin och Viviann Gerdin kommer att ta upp folkhälso och tandvårdsfrågor respektive handikappfrågor senare under debatten. Herr talman! Vårt land bokstavligen klyvs regionalt och socialt. Alla är förlorare. Det gäller inte minst på hälso och sjukvårdens och omsorgens områden. Vi tappar service ute i landet, medan storstaden har svårt att klara den. Vi ställer olyckliga människor i vårdköer. Vi långtidssjukskriver i stället för att rehabilitera, så att människor kan komma tillbaks till arbetsgemenskapen. 100 000-tals barn finns i familjer med långvarigt socialbidragsberoende. Hemlösheten är fortsatt alldeles för hög. De sociala och geografiska hälsoklyftorna är tydliga. Hälsan är ojämlikt fördelad. För att vi ska kunna överbrygga klyftorna krävs det en uthållig tillväxt och en politik som ger möjligheter för fler att försörja sig själva och som ger fler företag som ger tillväxt. Människor och regioner ska få makt och möjligheter att vara självbestämmande. Det är nödvändigt med åtgärder om vi ska klara service, vård och omsorg som ger trygghet, livskvalitet och livskraft i hela landet. Vårdköerna måste reduceras kraftigt. Arbetslösa och sjukskrivna ska tillbaks i jobb eller börja studera. Vi vill medverka till goda uppväxtmiljöer för våra barn och ungdomar. Det ska vara mycket värme och kärlek, och det ska vara fritt från droger. Familjen är grunden. Föräldraskapet måste stöttas bättre. Alla måste ha rätt till en bostad - även de kvinnor som jag träffade för någon vecka sedan på Stadsmissionen här i Stockholm. Vård och omsorgsverksamheten måste prioriteras. Den ska vara av hög kvalitet, och man ska ha nära till den. Decentralisering och småskaliga lösningar åstadkommer helheter och sammanhang. Storskalighet, sektorisering och centralstyre förvärrar klyftorna. Inriktningen på vår hälsopolitik är att vi ska överbrygga klyftorna. Vi vill ge förutsättningar för ett hälsosammare samhälle, där folkhälsoaspekter genomsyrar alla beslut. Det ska vara ett samhälle där man lever - inte bara överlever. Slutsatsen är att det behövs mer av Centerpartiets decentraliseringspolitik. Herr talman! Centerpartiet har medverkat till - det är bäst att upprepa, eftersom vi glömmer så lätt - att via vård eller centermiljarderna ge de mest utsatta områdena inom hälso och sjukvården en chans att lyftas fram och få förutsättningar för vidare utveckling. Det gäller primärvården - basen i svensk hälsooch sjukvård - som måste förstärkas och ges förutsättningar att ta sitt helhetsansvar. Det gäller stödet till barn, ungdomar och vuxna med psykiska problem och psykiskt funktionshindrade. Fungerande vårdkedjor inom äldrevården måste säkras. Likaså måste läkarmedverkan säkras. Även kommunernas stöd till anhöriga måste förstärkas. Vi måste också stimulera mångfald i form av alternativa livsformer. Centerpartiet medverkar således till att mer resurser tillförs vården och omsorgen - sammanlagt 8 miljarder åren 2002-2004. Nu gäller det att landsting och kommuner, oavsett vem som är i majoritet, gör något riktigt bra av detta. Vi stärker från Centerpartiets sida även landstingens och kommunernas ekonomiska resurser genom att vår politik ger en förbättrad skattebas. Nu räcker det självfallet inte att bara tillföra nya resurser. Det krävs också åtgärder för att bl.a. klara personalförsörjningen. Det krävs ett tillåtande klimat för nytänkande och att strukturella grepp tas. Vi måste uppvärdera vård och omsorgsyrkena. Vi behöver en tydlig strategi för hur den framtida personalförsörjningen ska klaras. Här har såväl staten, landstingen och kommunerna som de fackliga organisationerna ett stort ansvar. Vi måste vara rädda om befintlig personal, och vi måste skapa en positivare attityd för att kunna intressera och nyrekrytera. En mångfald av vårdgivare, som gör att personalen har fler arbetsgivare att välja mellan, vore ett steg i rätt riktning. Jag tror också på nödvändigheten i att bryta ned hierarkier, korta beslutsvägar och stimulera arbetsrotation. Dimensionering av och innehåll i vårdutbildningarna behöver nog också ses över. Ett exempel på ett mycket viktigt strukturellt grepp är att använda sjukförsäkringen effektivt för offensiva och aktiva åtgärder. Frågan debatterades flitigt här i kammaren i går. Jag tycker att Folkpartiets Bo Könberg tillsammans med min centerkollega Birgitta Carlsson belyste frågan på ett bra sätt. Den rör i högsta grad även den här debatten. Sjukförsäkringen kostar ca 45 miljarder och förtidspensionerna lika mycket. Samhället betalar ut ofantliga summor i passiva ersättningar. Än värre är att människor inte får hjälp utan tvingas dras med ohälsa, passiviseras och ställas utanför arbetsgemenskapen. Det är ett helsjukt system. Behovet av strukturella åtgärder är tydligare än någonsin. Förra hösten fick vi en överenskommelse i samband med handlingsplanen för hälso och sjukvård. Den utlovade och överenskomna propositionen om en lokalt baserad finansiell samordning för hela riket lyser med sin frånvaro. Finsam, Socsam, Frisam - låt oss stimulera lokala lösningar! Vad blev det! Det blev snarare "Pinsam". Det sades att det skulle vara riksdagsbehandling före jul, ett nytt regelverk och utökade möjligheter från den 1 januari 2002 - det är om några veckor - och friare användning av sjukförsäkringen för att man skulle korta köer och satsa på rehabilitering. Intentionerna i överenskommelsen var att det skulle vara uppemot 10 % fri användning av sjukförsäkringen. Så såg uppgörelsen ut. Det blev inget. Det blev möjligen nya uppdrag. Möjligen ska man kunna presentera något förslag om ett år. Vi vet att positiva utvärderingar av samordningsförsöken och de stora problemen med sjukskrivningarna inte räcker. Överenskommelser är inget som regeringen anser sig behöva bry sig om. Jag tycker att det är dåligt. Miljöpartiets helomvändning imponerar inte heller. Alla de som blir kvar i vårdköerna och de som inte får sin rehabilitering är de stora förlorarna. Ett annat exempel på strukturellt grepp är att släppa in i stället för att förhindra och försvåra för alla dem som på ett seriöst sätt vill vara med och förbättra vården. I dag är det ytterst få som förnekar att fler aktörer inom vården och omsorgen bidrar med kunnande, idéer och engagemang som kommer många patienter till godo. Helt klart är att patienterna i framtiden kommer att veta mer och kräva mer delaktighet och inflytande över sin egen behandling. Valfrihet och mångfald är viktiga medel och nödvändiga inslag för att möta dessa berättigade krav. Andelen privata vårdgivare inom den offentligt finansierade hälso och sjukvården är relativt liten. Den har dock ökat något under senare år. Jag tycker att det är hög tid att slopa grovt tillyxade stopplagar som inskränker den kommunala självstyrelsen. Vi bör i stället ta till vara kraften hos alla dem som vill vara med och förbättra vården. Öka mångfalden - kooperativa och privata non-profit-alternativ! Ställ krav på rätt pris och framför allt rätt kvalitet! Det är viktigt. Centerpartiet vill släppa fram entreprenörskapet bättre, även inom vården och omsorgen. Herr talman! I vår partimotion En mer hälsoinriktad hälso och sjukvård lyfter vi fram många angelägna områden, som bemötandefrågor och en förbättrad tillgänglighet med införande av en nationell vård och hjälpmedelsgaranti. För vård och hjälpmedelsgarantin har vi i vårt budgetalternativ avsatt 500 miljoner kronor för att underlätta införandet. Vi lyfter också fram frågor om ny teknik och forskning. För ett utbyggt hälsonät avsätter vi pengar i vår skuggbudget. Läkemedelsfrågorna tar vi upp samt den framtida personalförsörjningen. Vi anser att alla patienter ska ha rätt till en andra bedömning. Patienten i centrum är bättre än i väntrum. Vi står inför ett flertal viktiga ställningstaganden. Det rör sig om frågor av etisk karaktär men även om mer konkreta frågor som kräver omedelbara ställningstaganden. Läkemedelsfrågorna är ett sådant exempel. Läkemedel är ju en viktig del i behandlingen. Kostnadsansvar är på väg över till landstingen. Det händer mycket på området. Jag ska inte föregå den proposition som vi väntar på, men det är viktigt med en effektiv hantering av läkemedel. Enligt uppgifter från professionen går det att göra mycket på det området. Det är nödvändigt med utbildning, information, en decentraliserad budget och möjligheter att följa upp budgeten. Läkemedelskommittéernas arbete är centralt. Det finns flera intressanta exempel på besparingar som görs. I Helsingborg t.ex. gav apotekare placerade på akuten en årsbesparing på 30 miljoner kronor. Centerpartiet förordar också att Apoteket AB:s monopol bör avvecklas. Herr talman! Centerpartiet avdelar 50 miljoner kronor extra till bilstödet, vilket kommer upp senare. Till sist vill jag återigen plädera för en subventionerad hemservice. Vi avdelar 125 miljoner kronor för ändamålet, vilket avser ett genomförande vid halvårsskiftet. Förslaget är att man ska komplettera den kommunala hemtjänsten och ge människorna bättre möjligheter att bo kvar i hemmet. Erfarenheterna från bl.a. Kommunals verksamhet i Örebro är ett exempel med positiva erfarenheter. I första vändan var t.o.m. socialministern intresserad och uttalade sig positivt för verksamheten, åtminstone i tidningen Kommunalarbetaren. Men när det blev dags att bevisa om man var beredd att stödja och bejaka verksamheten ändrades inställningen tyvärr mycket snabbt. Det beklagar jag, herr talman.

Herr talman! Eftersom riksdagens majoritet, genom riksdagsbeslut den 21 november, har beslutat om ramar för de olika utgiftsområdena och då valt en annan inriktning av politiken än Folkpartiet liberalerna kommer vi inte att delta i det nu aktuella beslutet om anslagsfördelning inom utgiftsområde 9. Folkpartiet liberalerna har i parti och kommittémotioner förordat en annan inriktning än riksdagens majoritet. Jag tänker därför nu redogöra för delar av vårt alternativ. Bo Könberg kommer att gå in närmare på sjukvården och Harald Nordlund på handikappolitiken senare under den här debatten. Folkpartiet liberalerna anser att sjukvården ska ges efter behov och vara gemensamt finansierad, dvs. via skatter. Patienternas viktiga val gäller val av vårdgivare och behandlingar - inte finansieringsformen. En behovsbaserad sjukvård är den enda modell som lever upp till en jämlik behandling av patienterna. Från en del håll har det föreslagits att man också ska införa valfrihet när det gäller olika finansiärer av sjukvård. För det har olika modeller figurerat i debatten. Den vanligaste är någon typ av obligatorisk sjukvårdsförsäkring med konkurrens mellan försäkringsbolagen men under statlig kontroll. Vi tror inte på den lösningen. Vi menar att en sammanhållen finansiering av sjukvården är bäst av flera skäl. Främst är det oacceptabelt att tänka sig att patienter skulle få olika bra vård beroende på att de har valt olika försäkringsnivåer - varken allmänhet eller vårdpersonal skulle acceptera att patienter skulle nekas vissa behandlingar bara för att de valt en billig försäkring. Det går därför inte att ha olika innehåll i olika sjukvårdsförsäkringar, till skillnad från de valfria olikheterna i självriskerna m.m. som är naturliga i sakförsäkringar. En annan viktig invändning är att erfarenheten från försäkringsbaserad sjukvård är att den aktivt inskränker patientens valfrihet. Dels hänvisar försäkringsbolagen normalt patienterna till ett fåtal vårdgivare som försäkringsbolaget har avtal med, dels använder försäkringsbolagen en rad metoder att slippa de kostsamma patienterna. I en normal näringsverksamhet försöker företagen slå vakt om sina trogna kunder och bygga ut sin kundkrets. För en sjukvårdsförsäkrare gäller det motsatta: Stamkunderna, de ständigt återkommande och dyra patienterna, är ett direkt hot mot försäkringsbolagens ekonomi. Folkpartiet liberalerna anser att en nationell vårdgaranti omfattande alla diagnoser och behandlingar ska införas. Om patienten inte kan få en behandling inom tre månader ska denne på det egna landstingets bekostnad kunna söka en annan vårdgivare, privat eller offentlig. Jag vill också tillägga att om vi ska kunna lösa de problem som finns inom primärvården krävs det fler privata vårdgivare. En återinförd etableringsfrihet för privata allmänläkare ökar valfriheten. Herr talman! Tandvården, eller rättare sagt bristen på tandvård, har blivit ett stort problem. Det sammanhänger i första hand med att det har blivit allt dyrare att få sina tänder åtgärdade. Socialdemokraterna har helt enkelt misslyckats med sin tandvårdspolitik. Man kan dra en parallell mellan regeringens åtgärder och de provisoriska fyllningar som tandläkarna gör ibland - man lappar och lagar lite tillfälligt och hoppas att det döljer det mesta av det som är trasigt. Det har varit extra stöd till yngre människor och stöd till äldre som behöver tandproteser, och detta när man vet att det finns många människor i åldrarna däremellan som har stora behov av reparationer av gamla fyllningar som det orsakar stora kostnader att åtgärda. Att dåligt fungerande tänder kan skada hälsan är ju inte heller någon nyhet. Vad som behövs är ett rejält högkostnadsskydd och en översyn av hela tandvården i syfte att få en rättvisare tandvård. Det behövs också en satsning på förebyggande åtgärder för att förhindra ökade tandvårdskostnader i framtiden. I den budget som vi nu diskuterar föreslås tandvården få 200 miljoner kronor mer än i år och samma summa för 2003. De här pengarna är naturligtvis ett välkommet tillskott, men de räcker inte ens för att tillgodose det tandvårdsbehov de äldre har. Konsekvenserna av denna otillräckliga satsning på tandvården blir för de äldre sämre tandstatus, sämre näringsintag och därmed sämre hälsotillstånd, vilket drabbar den enskilde men också landstingen och kommunerna i form av ökat vårdbehov. Vi i Folkpartiet liberalerna är beredda att satsa mer på tandvården, och vi gör det genom att anslå miljoner mer 2003. Vi anser dessutom att en plan behöver tas fram om hur tandvården successivt ska kunna inlemmas under sjukförsäkringen och garantier lämnas för att ingen ska behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl. Herr talman! I regeringens nationella handlingsplan för äldreomsorgen avsattes speciella stimulansbidrag för att genomföra prioriterade insatser inom äldreomsorgen under åren 1999 till 2001. Nu vill regeringen avveckla dessa stimulansbidrag. Meningen med stimulansmedlen var att utveckla insatser till anhöriga som vårdar och att åstadkomma en varaktig kvalitetshöjning i det stöd kommunerna erbjuder anhöriga. På flera sätt har stimulansbidragen inneburit en förbättring av villkoren för många närståendevårdare. Antalet anhörigkonsulenter i kommunerna har ökat. Träffpunkterna för närståendevårdarna har blivit fler. Möjligheterna till avlösning i hemmet har blivit fler. Den ekonomiska ersättningen till anhörigvårdarna har ökat, och likaså har utbildningsinsatserna ökat. Detta är mycket bra. Men behovet av stöd till de närstående är stort, och arbetet med att bygga upp olika former av stöd har egentligen bara börjat. För att detta ska kunna fortsätta att utvecklas och bli permanent anser vi att stimulanspengarna ska utgå i ytterligare två år, och vi har avsatt medel för detta i vårt budgetalternativ. För dem som så önskar är möjligheten att få vårdas i sitt eget hem oerhört värdefull. Men det kan bara klaras med ett ordentligt stöd både från kommunen och från landstingen. Ett stöd som gör detta värdefulla arbete möjligt innebär i praktiken ingen extra kostnad för kommunen eller landstingen, snarare tvärtom: Det innebär, förutom de stora mänskliga vinsterna, också en icke föraktlig samhällsekonomisk vinst. Herr talman! Vi väntar på en proposition om läkemedel. Från Folkpartiet liberalerna har vi under flera år motionerat om olika åtgärder för att komma till rätta med de alltmer stigande kostnaderna för läkemedel. Vissa åtgärder har vidtagits, t.ex. landstingets övertagande av kostnaderna för läkemedel även i öppenvård och inrättandet av läkemedelskommittéer. För oss är det viktigt att kostnaderna hålls nere, naturligtvis i första hand för patienterna så att de har råd att hämta sina läkemedel. I måndags kom en rapport från Reumatikerförbundet som visar att reumatikernas extrakostnader på grund av sjukdomen även leder till att de inte alltid har råd att hämta ut sina mediciner. Det är naturligtvis helt tokigt att kroniskt sjuka människor inte ska ha råd att hämta ut för dem viktiga läkemedel. Vi har i motioner tagit upp flera olika åtgärder under årens lopp. En del återfinns också, har vi kunnat se, i den lagrådsremiss som har lagts fram. Det finns åtgärder som kan vidtas ganska snabbt och som gör att läkemedelsnotan kan sänkas. Med utgångspunkt i detta har vi ansett att om våra förslag genomförs skulle anslaget för läkemedel kunna minskas med 500 miljoner kronor för nästa år. När väl läkemedelspropositionen läggs fram kommer vi naturligtvis att återigen föra fram våra förslag. Det är viktigt att vi även i framtiden ska kunna tillhandahålla nya verksamma läkemedel för sjuka människor. Därför måste vi också hålla kostnaderna under kontroll. Herr talman! Alkohol och narkotikakonsumtionen ökar i Sverige, inte minst bland ungdomar. Det behövs ett brett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen. Ett sätt av många som måste till är att intensifiera droginformationen. Den kan verka förebyggande om den utförs på rätt sätt. Därför är det oroväckande att alltfler barn och ungdomar inte längre får någon information. CAN:s drogvaneundersökning bland elever i årskurs 6 visar att fyra av tio inte får någon undervisning alls och att en fjärdedel får väldigt lite information. Det här är oroväckande med tanke på att barn i den här åldersgruppen är mottagliga för hälsoupplysning, samtidigt som de är på väg in i en känslig ålder då de dels är svårare att nå, dels utsätts för många drogrelaterade risker. Den här utvecklingen måste vändas. Folkpartiet liberalerna anser att samtliga elever i mellanstadiet måste få droginformation. Den måste framföras i delvis nya former för att öka mottagligheten hos eleverna för information. Vi har i vårt budgetalternativ anslagit 20 miljoner kronor extra för en intensifierad informationskampanj kring droger bland ungdomar. Herr talman! I dag har Apoteket AB monopol på sin verksamhet. Folkpartiet liberalerna vill bryta upp det monopolet. På så sätt kan mindre, privata apotek bedriva verksamhet i konkurrens med andra privata apotek. Avknoppning av verksamheten bör skyndsamt komma till stånd. Däremot bör apoteksmonopolet inte ersättas av ett privat monopol genom en utförsäljning. Det är viktigt att apoteken, även när de blir privata, kan ge samma service som i dag med rådgivning och olika typer av upplysningskampanjer. Apoteken har enligt vår uppfattning en stor uppgift när det gäller prevention och egenvård, och så måste det fortsätta även om monopolet bryts. Herr talman! Jag vill hänvisa till mitt särskilda yttrande när det gäller budgetpunkterna. När det gäller övriga ärenden yrkar jag bifall till reservationerna

Fru talman! Den övergripande budgeten talade Ingrid Burman en hel del om. Där är jag och Miljöpartiet överens med utskottsmajoriteten, eftersom det i mycket är en samarbetsfråga. Det vi inte är riktigt överens om är en sak som vi har skrivit en motion om. Det är ett utgiftstak för befintliga högkostnadsskydd. Man kan säga att vi vill ha ett tak över taken. I Funktionshinder och välfärd, som är en utredning, SOU 2001:56, konstateras att personer med funktionshinder vid slutet av 1990-talet erfar betydligt mer ofärd än resten av befolkningen. Deras situation har ej synbart förbättrats sedan dess. Det är ett ständigt återkommande problem att ett funktionshinder innebär ökade levnadsomkostnader. Nivån skiljer sig mellan olika kommuner i landet, men sammantaget är avgifterna som den enskilde kan drabbas av höga. Vi har gjort en uppräkning av de viktigaste avgiftsområdena som vi vill räkna in under det här taket. Det är hemtjänst, kostnader för särskilt boende, färdtjänst, ledsagning, hjälpmedel, utprovning av hjälpmedel, läkemedel, läkarbesök, tandvård, rehabilitering och övrig sjukvårdande behandling. En stor del av medborgarna klarar sig helt från den här sortens kostnader. Andra kommer undan med kostnader som inte når något högkostnadstak eller kanske når taket på en eller två kostnadsområden; det är förmodligen den största gruppen. Slutligen har vi gruppen funktionshindrade, där de finns som har mycket stora problem och behov. De drabbas hårt av alla avgifter. De kan om det vill sig illa bli tvungna att betala maximalt på de flesta områden. De som drabbas hårdast lever också många gånger på en blygsam pension. Vi anser att det är en fråga om solidaritet att fördela den här sortens kostnader, så att de med de största behoven och de lägsta inkomsterna får sina kostnader märkbart reducerade. Därför vill vi se en utredning om möjligheten att införa ett stort utgiftstak som täcker de befintliga högkostnadsskydden. Vi är väl medvetna om att det är olika huvudmän som ansvarar för de olika kostnadsområdena. Även den frågan bör lösas inom ramen för den utredning vi föreslår. Utredningen bör även komma med förslag till en lämplig nivå på det föreslagna kostnadstaket. Det var vad vi föreslog i vår motion. Nu vet vi också att regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska vara färdig med detta i januari 2003 och alltså har ett drygt år på sig. Det jag anfört vill vi skicka med, för det tycker vi är viktigt. Det som jag mest kommer att uppehålla mig vid i det här betänkandet är faktiskt frågan om amalgam i allmänhet och hos barn i synnerhet. Miljöpartiet har en motion som handlar om amalgam och kvicksilver. Amalgam är den dominerande källan till utsläpp av kvicksilver. Via kremering och via avloppet hamnar kvicksilver i såväl luft som vatten. Dessutom är amalgam ett hälsoproblem. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen användes 975 kilo kvicksilver i amalgam år 1999. Detta bör jämföras med användningen av kvicksilver inom belysningsområdet, som är det näst största området, vilken ligger på 150 kilo. Uppskattningsvis har fem miljoner svenskar amalgamfyllningar. Kvicksilveromsättningen har ökat kraftigt under de senaste åren i Sverige, trots att vi är väl medvetna om konsekvenserna. Regeringen har vid ett flertal tillfällen aviserat ett framtida amalgamförbud, men varje gång har man ansett sig tvungen att backa. Tyvärr börjar listan på löften bli pinsamt lång. Jag ska ge några exempel: Vidare anges att amalgam inom vuxentandvården bör upphöra så snart som möjligt, dock senast till år 1997. I miljömålspropositionen lite senare, 1997/98, anges som regeringens bedömning att användningen av kvicksilver bör upphöra till år 2000. aviserade regeringen att den avser att driva frågan om amalgamförbud efter en ändring i EU:s medicintekniska direktiv, för att träda i kraft senast år 2001. EU sätter käppar i hjulet. Regeringen menar att ändringen av det medicintekniska direktivet fick en utformning som troligen inte möjliggör ett amalgamförbud. Dessutom har EU på senare tid ingått avtal med andra länder om medicintekniska produkter. Konsekvenserna av dessa nya avtal för möjligheten att förbjuda amalgam är inte utredda. Miljöpartiet anser att vi inte kan vänta och spekulera om möjligheterna längre. Vi måste våga utmana EU-systemet redan nu. Endast då kan vi få ett korrekt svar på om möjligheten till förbud finns eller inte. Genom att anmäla ett nationellt förbud kan Sverige också driva på om ett EU-förbud mot amalgam. Riksdagen beslutade i juni 1998 att avskaffa subventionerna föra amalgamfyllningar. Det var en viktig signal från den politiska nivån, att det är dags att upphöra att sätta in kvicksilverhaltiga material i människokroppen. Oavsett om amalgamanvändningen fasas ut så kommer människor inom överskådlig tid att vara amalgambärare. I dagsläget räknar man med att det förvaras ca 60 ton rent kvicksilver i den svenska befolkningens munnar, kvicksilver som på olika sätt förgiftar vår livsmiljö. Vi kräver alltså att amalgam ska avvecklas av både miljö och hälsoskäl. Vi kommer att återkomma med ett sådant krav ända tills ett amalgamförbud är infört. Det rapporterades att amalgam sätts in i tänderna på barn som kan vara svåra att behandla med argumentet att det går fortare och håller längre. Det är många barn i en del landsting som har fått sina tänder lagade med amalgam. För andra barn finns däremot en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Landstingsförbundet, där tandvårdshuvudmännen åtagit sig att upphöra med användningen av amalgam inom barn och ungdomstandvården. Men Landstingsförbundet har drivit igenom ett undantag för barn som kan vara svåra att behandla. Det är orimligt att dessa barn ska utsättas för risken med amalgamfyllningar. Att det går fortare och håller längre borde inte vara ett rimligt argument för dessa barn när det inte anses rimligt för andra barn. Risken för biverkningar är naturligtvis lika stor. Anledningen till att barn ska skyddas från amalgam är att de inte kan värja sig och protestera. Det finns alternativa lagningsmaterial. Tillämpningen skiljer sig åt mellan olika län och regioner. Vissa har ett generellt förbud som gäller alla barn. Danmark t.ex. kommer att införa ett förbud mot amalgam i barntandvården från nästa år. Miljöpartiet anser att Socialdepartementet omedelbart måste inleda en diskussion med Landstingsförbundet i syfte att få igenom ett generellt förbud mot att använda amalgam även på barn som kan vara svårbehandlade. Biverkningsregistreringen för dentalmaterial har hittills inte fungerat. Nu flyttas ansvaret till Läkemedelsverket, men biverkningar ska anmälas till respektive tillverkare av dentalmaterial. Läkemedelsverket får bara en kopia. Detta system kommer inte att ge den information som behövs för att följa utvecklingen av biverkningar. Varken patienter eller läkare känner till vem som tillverkat de olika materialen, och när det gäller material som patienten haft i munnen en tid kanske inget företag finns att anmäla biverkningarna till. Ingen instans har uppdraget att följa utvecklingen av den vetenskapliga litteraturen om hälsoeffekter av dentalmaterial. Möjligheterna att ge Metallbiologiskt centrum resurser för att bygga upp en databas med vetenskapliga publikationer om hälsoeffekter av olika dentalmaterial bör ses över. Sedan till vårdmöjligheterna. Enligt redan fattade beslut i riksdagen har patienter med sjukdomar orsakade av amalgam rätt till tandvård, t.ex. amalgamsanering, med full ersättning. Mycket tyder på att denna rättighet inte har omsatts i praktiska möjligheter för dessa patienter. En av orsakerna kan vara att tandvård och sjukdomsdiagnoser faller inom två olika grupper inom sjukvården, tandläkare respektive läkare. Det finns alltså risk för att tandläkare inte anser sig ha kompetens på diagnossidan på grund av sin specialisering och att läkare inte uppmärksammar effekter av dentalmaterial på grund av att de traditionellt inte har fokusering på dessa orsaker. Detta kan vara svårt att komma till rätta med, men svårigheten får naturligtvis inte tas som skäl för att en relativt stor grupp patienter inte får den vård som de behöver. Tusentals människor får i dag ingen hjälp. Endast ca 200 personer har fått hjälp med fullständig amalgamsanering under 1999. Miljöpartiet föreslår att frågan om i vilken utsträckning vård av amalgamskadade verkställs, vilka eventuella hinder som föreligger som försvårar tillgången till behandling och hur dessa i så fall ska överbryggas utreds i särskild ordning och med skyndsamhet med tanke på det lidande som orsakas hos drabbade patientgrupper. I Miljöpartiets partimotion Ett samhälle för barnen kan man läsa i avsnittet Barns miljö och hälsa att Sverige har uppnått och passerat de mål avseende tandhälsa som Världshälsoorganisationen har satt upp. Allt kan verka vara frid och fröjd. Alla barn och ungdomar har rätt till gratis tandvård t.o.m. det år som de fyller 19 år. Svenska barns tänder blir allt bättre. Tandhälsan har förbättrats för såväl 3-åringar och 6-åringar som för 12-årngar och 19-åringar. Men det finns stora geografiska skillnader i förekomsten av karies. Sämst tänder har i allmänhet barn i storstäderna. Med anledning av detta bör en utredning se över de bakgrundsfaktorer som kan finnas till de regionala skillnaderna i barns tandhälsa. I och med att barns tandhälsa inte behandlas i den pågående tandvårdsutredningen anser vi att detta bör genomföras snarast, också för att få vetskap om det framtida tandvårdsbehovet. En möjlig väg att genomföra detta är att utfärda ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om bl.a. bakgrundsfaktorer till regionala skillnader i barns tandhälsa. Sedan vill jag särskilt betona tandvårdens roll för att motverka tobaksbruk. Då går jag över på ett problem som kvinnor med funktionshinder har stött på. Antalet personer med handikappersättning har ökat mellan åren 1990 och 1998 från 49 000 personer till ungefär 56 000 personer. Resultatet från en äldre studie från 1987 visar dock på att män med liknande behov fick högre handikappersättning än kvinnor. Sedan 1998 finns det ett särskilt bilstöd för personer med varaktigt funktionshinder, och det har visat sig att fler män än kvinnor uppbär det. Om detta beror på att fler män än kvinnor kör bil, på att fler män än kvinnor söker bilstöd eller om det är så att fler män än kvinnor beviljas stöd är svårt att avgöra. Regeringen bör ge Riksförsäkringsverket i uppdrag att se över dessa könsskillnader. En annan sak som rör barn och ungdomar i väldigt hög grad tas upp i Miljöpartiets motion om spelberoende. Socialdepartementet lider ca 150 000 svenskar av någon form av spelberoende. Värst drabbade är invandrare och ungdomar. Så många som 7 % av ungdomarna i åldern 15-17 år har redan ett spelberoende. Risken för att unga ska bli beroende är vidare dubbelt så stor som för vuxna spelare. Det finns bra behandlingsformer, men i dagsläget finns det bara tio platser för de 100 000 svenskar som är beroende. Mot denna bakgrund anser jag att regeringen bör återkomma med ett förslag om hur man ska stävja problemet med det ökade spelberoendet i samhället och om hur ökade resurser ska tillföras forskning och stödjande behandling. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till bara en av våra sju reservationer till detta betänkande, och det är till reservation nr 15. Men jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer, även den partiövergripande motionen om homo-, bi och transfrågor.
Fru talman! I mitt anförande tog jag upp det som jag tyckte var en helomvändning av Miljöpartiet när det gäller finansiell samordning. Jag tänkte ställa en fråga kring just detta. Tillsammans med bl.a. Miljöpartiet träffade vi en uppgörelse i november förra året. Därefter har vi agerat tillsammans för att få fram en bra lösning. Nu i höst visade det sig att det blev en dålig lösning. Så sent som för en dryg månad sedan var vi överens om att väcka en gemensam motion, vilket vi gjorde, för att få fram det som var den ursprungliga överenskommelsen. Genom att Miljöpartiet har gjort en helomvändning blev resultatet av alltihop att det blir förseningar och oklarheter när det gäller det förslag som nu beställs från regeringen. Då är min fråga: Varför, Helena Hillar Rosenqvist, kvarstår inte Miljöpartiet vid sin ursprungliga uppfattning? Då skulle många patienter i vårdköer och många patienter som i dag inte får rehabilitering kunna få hjälp. Är inte det väldigt tråkigt?
Fru talman! Jag är inte riktigt överens med Kenneth Johansson om historieskrivningen. I och med att den här frågan kom upp var jag tvungen att gå tillbaka i tiden. Jag visste att jag hade varit med i något sammanhang och diskuterat detta. Då visade det sig att den folkpartimotion som detta grundar sig på från början omfattar enbart Finsamförsöken. Sedan ville vid utvidga dessa genom en överenskommelse mellan Folkpartiet, Centern och Socialdemokraterna om en finansiell samordning av en modell som inte riktigt stämmer med det som ni anger i er reservation när det gäller socialförsäkringsutskottets behandling av frågan. Jag anser att den modell som ni anger är alldeles för begränsad. Det är ni som har svikit och inte vi. Ni orkade inte följa med hela vägen. För ett par år sedan när detta debatterades i socialutskottet stängde ni ingalunda dörren, vare sig Folkpartiet eller Centerpartiet, för försöken av Socsam och Frisammodell.
Fru talman! Jag konstaterar att när det gäller historieskrivning och att vara påläst i frågan finns det lite mer att önska. Det var en centermotion som låg till grund för detta. Vi hade ett mycket bra och nära samarbete med Folkpartiet. Det handlade om lokala lösningar utifrån lokala förutsättningar. Det skulle skyndsamt läggas fram ett förslag om detta. Det var utlovat att det skulle komma innan jultomten kommer i år för att det ska kunna träda i kraft den 1 januari 2002. Det har Thomas Julin och Kerstin Maria Stalin alldeles klart för sig, det är jag övertygad om. Jag är också övertygad om att vi med Miljöpartiets medverkan hade kunnat få till stånd en fempartiuppgörelse. Då hade vi med stor sannolikhet från årsskiftet kunnat erbjuda många vårdbehövande rehabilitering, stöd och insatser. Nu blir det här fördröjt, och det är osäkert hur det kommer att se ut i framtiden. Tyvärr måste de patienter som står i kö för att få den vård de behöver känna en mycket stor besvikelse över Miljöpartiets agerande i den här frågan, och det beklagar jag.
Fru talman! Om Centerpartiet går ut med den här informationen till patienter och skyller på Miljöpartiet är det direkt felaktigt. Det är väldigt fult att göra så. Dessutom är det fult att hänvisa till två personer som är sjuka och som inte kan vara med och diskutera den här frågan. Jag är också - det måste jag säga, Kenneth Johansson - ganska väl insatt i frågan. Jag har följt den, och jag vet att det finns alldeles utomordentliga Socsamförsök runtom i landet. Jag vill inte medverka till att vi utesluter Socsam och Frisamförsöken. De ska utvärderas. Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen har i uppdrag att följa och utvärdera såväl Socsamförsöken som den verksamhet som bedrivs inom Frisam. Vi väntar på dessa utvärderingar. De ska komma nu i december med jultomten, som Kenneth Johansson säger. Jag ser fram emot det. Men jag kan bara konstatera att det förslag till samverkan och finansiell samordning som ni själva - Folkpartiet och Centerpartiet - förordar är att införa en Finsammodell över hela landet. Det är för begränsat. I den reservation som ni har i socialförsäkringsutskottets betänkande står följande: Tyvärr avbröts försöken och i stället presenterade regeringen en mycket mindre långtgående modell, Frisam, som inte har något inslag av finansiell samordning. Så kan det vara, men ni skriver också ned Frisamförsöken. Det som vi vill utveckla nu och som vi i utskottsmajoriteten har sagt är att vi ska utveckla försöken till att omfatta även arbetsmarknadens insatser för rehabilitering. Det är oerhört viktigt. Vi kan inte begränsa oss till enbart Finsammodellen.

Fru talman! En budget för ökad välfärd och rättvisa, så vill jag karakterisera budgeten för nästa år.

Fru talman! Jag skulle vilja ta upp två saker med anledning av Susanne Ebersteins anförande. Den första är det som är grundläggande; att människor känner trygghet i att kunna få vård i tid. Vi har nu hört väldigt många fagra ord från Susanne Eberstein. Hon talar om att alla naturligtvis ska tillförsäkras den vård de behöver. Alla ska få behandling inom tre månader. I mitt eget landsting sätter man nu upp en åtgärdsplan för hur man ska åstadkomma detta. Under de kommande tre åren avsätter vi 3,75 miljarder för att minska köerna. Nu är det så att det inte är några nya pengar, dessa 3,75 miljarder. Men jag skulle ändå vilja fråga Susanne Eberstein en sak: Om ni nu gör så stora insatser, varför händer då ingenting? Jag skulle vilja ställa frågan: Varför behöver människor i socialdemokratiska landsting vänta mycket längre på sjukvård än människor i Stockholms läns landsting? Vad är det som gör den stora skillnaden mellan där Socialdemokraterna styr och där de borgerliga partierna styr, i Stockholm. Det är den första frågan. Den andra frågan handlar om tandvården. Det är intressant att se att det nu är så på många punkter i den här budgeten att vi och andra borgerliga partier avsätter mer resurser än Socialdemokraterna. Vi gör det för att vi anser att man inte ska vända dem ryggen som verkligen behöver vårt gemensamma stöd. Då säger Susanne Eberstein: Moderaterna satsar bara 100 miljoner mer än vi på tandvård. Folkpartiet satsar bara 300 miljoner mer än vi. Men det intressanta är den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande och som Susanne Eberstein faktiskt är skyldig att svara på. Det är:Varför anser Susanne Eberstein att behovet av högkostnadsskydd är större för en välbärgad 65-åring än för en ensamstående 45
Fru talman! Jag tycker att man skulle kunna beskriva skillnaden mellan moderater och socialdemokrater på det här sättet: Moderaterna har två lösningar när det saknas pengar. Sälj ut! Sänk skatterna! Det är lösningen på alla problem. Ni gömmer er bakom lite extra miljoner här och där. Samtidigt vill ni sänka skatterna. Det som ska betala insatserna tar man alltså bort. Man tar bort inkomstkällorna genom att sänka skatterna något enormt. Det är alltså en upprepning av vad som hände i början av 90-talet. Man lovar en massa saker. Samtidigt finansierar man dem inte. Moderaterna har haft tre chanser att visa vad de går för. 1991-1994 satt man i regeringsställning. Vi vet alla hur det slutade. I Västra Götaland blev det politisk kollaps. I Stockholm läns landsting är det 3 miljarder i underskott. Det är möjligt att de allra kortaste köerna är i Stockholm, men man övervältrar kostnader på framtiden, till kommande generationer. Jag anser att det är mycket oansvarigt. Jag tycker att det räcker med det svaret.
Fru talman! Det är jättebra att Susanne Eberstein nu erkänner att köerna är kortast i Stockholms läns landsting. Det är uppenbarligen så att ska vi får bort köerna, ska människor få vård i tid, krävs det borgerliga landstingspolitiker och inte socialdemokratiska. Det är fortfarande så att Susanne Eberstein inte svarar på den grundläggande frågan. Det handlar egentligen om att få vård efter behov. Det säger socialdemokraterna. Men på tandvårdens område ska man plötsligt få vård efter ålder och inte efter behov. Det är därför jag ställer den här frågan: Varför ska en 45 årig ensamstående mamma med försörjningsansvar för tonårsbarn betala mer för tandvården än en välbärgad 65-åring? För mig är det oacceptabelt att driva en sådan politik även om Susanne Eberstein säger att det är ett första steg. Man kan inte ta sådana steg enligt min uppfattning. Vi har lagt mer pengar än socialdemokraterna. Vi har en budget som är finansierad fullt ut till sista kronan. Vi sänker skatterna för människor så att de inte ska behöva vara beroende av bidrag utan kunna klara sig på sin egen försörjning. Men vi lägger också pengar för att ge ett gemensamt stöd när människor verkligen behöver detta. När det gäller tandvården har vi ett högkostnadsskydd som innebär att de som har de högsta kostnaderna också får det största stödet från det gemensamma. Därför upprepar jag frågan, Susanne Eberstein: Varför ska en 45-åring behöva betala mer än en 65 åring? Varför inte utgå från en tandvård som bygger på behov i stället för ålder? Susanne Eberstein är mig svaret skyldig, för detta är något nytt i svenska socialpolitik, att man plötsligt ska gå efter ålder och inte efter behov.
Fru talman! Skillnaden mellan oss och Moderaterna är ju att vi ser till att verkligen finansiera det - inte bara låtsas finansiera det. 100 miljoner till skulle inte innebära ett rimligt högkostnadsskydd för alla människor i Sverige. De pengar som Socialdemokraterna har satt in är 700 miljoner kronor. Då måste man börja i någon ända för någon grupp. Då har vi valt 65-åringarna. Det är ett första steg. Det här är ett mycket angeläget behov. När det kommer mer pengar kommer vi också att kunna satsa dem i tandvården. Ebberöds bank ägs av Moderaterna, inte av Socialdemokraterna. Vi kan inte gå med på att man satsar när man inte kan finansiera det.
Fru talman! Det är spännande att lyssna på Susanne Eberstein. Man utgår ju från att vi skulle vara okritiska mot de uttalanden som Susanne Eberstein gör. Jag ska bara använda två områden som jag vill lyfta fram. Det ena är högkostnadsskyddet för äldre, att det skulle vara 7 000 kronor. Det är ju inte sant. De flesta som får hjälp med t.ex. bryggor och andra saker som det här omfattar behöver andra sorters tandvård också. Då får de betala det på precis samma sätt som alla andra. Det andra är: Varför vill inte Susanne Eberstein lägga ihop de olika högkostnadsskydden i ett enda högkostnadsskydd så att inte människor med olika sjukdomar ska få olika egna kostnader? En annan sak är detta ideliga prat om underskottet i Stockholm - 3 miljarder. Vi har alltså ett underskott i Stockholm på 3 miljarder som man försöker råda bot på. Men i Kalmar läns landsting har vi ett underskott på 300 miljoner kronor och vi är 240 000 personer. I Stockholms län tror jag att man är mellan 1,7 och 1,8 miljoner människor. Vi har underskott båda två, men det finns korta köer i Stockholm och jättelånga köer i Kalmar län. Och det är socialdemokratiskt styrt. Hur kan det vara så när nu Socialdemokraterna själva känner att de har ordning och reda på allt? Sedan har jag en fråga om arbetsgivaravgiften. Är det sant att Bosse Ringholm har tänkt sig att befria landsting och kommuner från en arbetsgivaravgift på 6 %? Jag vet inte varför han skulle göra det, men i så fall skulle det snedvrida och göra att alternativa driftsformer i landstingets verksamhet skulle blir näst intill omöjliga om man inte har tänkt sig att sänka arbetsgivaravgifter på andra håll.
Fru talman! Jag har faktiskt aldrig varit med om att någon i kd har gillat vad jag har sagt, och jag är ganska stolt över det. En tröst för kd är i alla fall att både Västernorrland och Västerbotten numera går plus. Så de har chansen att ta itu med det här på ett rejält sätt och inte på krita. Det tror jag är väldigt bra. En rejäl hushållning med plus och minus är väldigt viktigt för mig. Jag vill också säga att det naturligtvis vore underbart att kunna lova alla allt. Men den Pandoras ask som kd och Moderaterna lämnar fram till folket, att all tandvård ögonblickligen ska bli mer eller mindre gratis, är just en Pandoras ask. Det vill jag inte heller vara med om just med tanke på detta med ordning och reda i hushållningen av de svenska finanserna. Det behövs ordning och reda. Man kan inte göra på det här sättet. Jag skulle vilja passa på att fråga kd hur det har gått med de 20 000 nya vårdplatserna. Dem har vi inte sett så mycket av. Här i Stockholm tycks Kristdemokraterna vara mer intresserade av att i stället försämra skatteutjämningssystemet mellan landstingen.
Fru talman! Först och främst har vi inte lovat gratis tandvård eller gratis sjukvård. Vi har sagt att vi vill tillsätta en utredning som ser över om vi inte kan se till att alla dessa avgifter kommer under ett och samma tak. Vi har alltså en ambition att göra en förändring. Vi har inte sagt att det ska bli gratis. Sedan undrar jag varför Susanne Eberstein inte talar om Kalmar län. Jag kan Kalmar län ganska bra och vet också var propparna finns. Och jag undrar varför man har så långa vårdköer som upp till ett par år inom en del områden, ett budgetunderskott på 300 miljoner och är socialdemokratiskt styrt? När det gäller vårdplatserna har ju Susanne Eberstein och jag talat om det tidigare, och vi har sagt att vi inte har fått i väg dessa pengar som Kristdemokraterna har velat satsa på detta. Det har Susanne Eberstein yrkat avslag på och tryckt på nejknappen här i parlamentet. Och det är klart att om vi inte får majoritet för ett förslag så är det svårt att bygga upp detta. Men jag lovar Susanne Eberstein att om vi ska kunna korta köerna så krävs det fler vårdplatser på en del håll, även där det är socialdemokratiskt styre.
Fru talman! Chatrine Pålsson vet mycket väl att det pågår en utredning om tandvården, och ett förslag kommer i mars. Då får vi se vad som händer. Varför jag inte kan alla detaljer i Kalmar län beror också på maktfördelningen i det här landet. Landstingen ska faktiskt bestämma om detta. Det som vi kan göra är att tillföra dem pengar, vilket vi också har gjort. De har naturligtvis fått ökade skatteintäkter, vilket betyder allra mest. Dessutom har de fått tillgänglighetspengar och ökade statsbidrag. Jag är därför övertygad om att även Kalmar län nu kommer att ha stor kraft när det gäller att försöka rätta till detta. Sedan vill jag beträffande att vårdköerna i Skellefteå skulle vara så långa att man flyttar till Stockholm passa på att säga att vårdköerna till starroperationer är sju veckor, och det tycker jag inte är så förskräckligt farligt.

Fru talman! I mitt anförande tog jag upp de sociala geografiska hälsoklyftorna och att hälsan är ojämlikt fördelad. Det finns många exempel på hur hälsovillkoren varierar mellan kommuner, län och regioner. Det skiljer också beroende på om man är arbetare eller tjänsteman, man eller kvinna och beroende på utbildningsnivå och etnisk bakgrund. Så ser det ut i Socialdemokraternas Sverige. Jag saknar en hälsostrategi från regeringen, en strategi som hälso och sjukvården är en mycket viktig del av. Men det finns så mycket mer. Jag skulle vilja höra hur Susanne Eberstein funderar när det gäller just att vi har hälsoklyftor och hur man kan hela dessa klyftor. Min andra fråga handlar förstås om finansiell samordning. Min raka och enkla fråga är: Hur kan de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet stillatigande åse hur miljarderna rullar, överenskommelserna sviks, vårdköerna växer och sjukskrivningarna ökar?
Fru talman! Jag håller med Kenneth Johansson om att 90-talet har medfört skillnader. Även välfärdsbokslutet har visat att en del av dessa revor nu håller på att sys igen, och det känns väldigt viktigt. Vi vet ju båda att grunden för att man ska få det bättre är att få ett arbete. Det är därför som vi för en så aktiv arbetsmarknadspolitik. När det gäller skillnaden mellan landsbygd och städer och mellan olika regioner så är det faktiskt så - där ligger Centern väldigt långt framme - att varje nivå ska få en mycket stor bestämmanderätt. Vi försökte t.ex. med en reva när vi försökte se till att det skulle bli maxtaxa inom äldreomsorgen. Men det ville Kenneth Johansson inte vara med om, eftersom kommunerna skulle bestämma om det. Och då blir det kanske just dessa skillnader mellan olika delar. Därför måste man fråga: När ska man ha en central lagstiftning, och när ska man se till att de egna kommunerna och landstingen får bestämma själva? Och där kanske vi inte är överens. Men jag blir ändå förvånad över att Kenneth Johansson inte vill medverka till maxtaxan.
Fru talman! Att vi har tydliga sociala geografiska hälsoklyftor råder det ingen tvekan om. Nationella folkhälsokommittén har pekat på det. Bl.a. kan det vara positivt att vi har fått en ökande medellivslängd. Men det negativa är att vi har en ökande psykisk ohälsa, och vi har kvarstående hälsoklyftor. Välfärdsbokslutet pekar ju i båda riktningarna beroende på olika faktorer. Då är frågan vem som har makten. Det är Socialdemokraterna med stöd av ett par andra partier. Och vem har ansvaret? Det är Socialdemokraterna och ett par andra partier. Och tyvärr har man inte lyckats bryta den trend som måste brytas. Här ser man skillnaden på just politiken. Socialdemokraterna stakar faktiskt ut en politik för välbeställd medel och överklass med maxtaxor, som Susanne Eberstein nämnde, och med tak som ska höjas i olika förskringssystem. Det gynnar i första hand människor med höga inkomster. Dessutom ska bidrag höjas, vilket gör människor beroende. Vi från Centerpartiet har en annan väg. Vi vill i första hand höja golven. Vi vill satsa på grundtrygghet. Vi vill se strategiska skattesänkningar för dem med låga inkomster. Vi vill att marginaleffekterna ska minska. Vi vill ha fler självbestämmande utan bidrag. I den riktningen vill vi gå. Och vi tror på ett underifrånperspektiv. Vi tror att man bäst löser problemen lokalt. Vi har inte en toppstyrning som vår idealmodell.
Fru talman! Återigen får jag påminna om handlingsplanen för sjukvård och tillgänglighetspengarna. De är just till för att sy ihop ännu fler revor. Kenneth Johansson talar om en välbeställd medelklass. Men vilka är det som finns i det borgerliga alternativet, som Centern nu har bestämt sig för att medverka i? Är det de fattiga och sjuka och de som behöver hjälp och stöd? Är det de som kommer att värnas av en borgerlig regering med Moderaterna i spetsen som ska ordna alla inkomster enbart genom att sänka skatterna och sälja ut statlig verksamhet? Nej, det där är inte riktigt Centerns politik. Ni är inte riktigt trovärdiga när ni tänker göra det tillsammans med Moderaterna. Jag tycker att ni ska välja bättre sällskap så kan vi mera värna både glesbygd och de människor som har det bekymmersamt.

Fru talman! Socialutskottets betänkande nr 1 spänner över mycket, som anslaget inom område 9 samt många motioner från den allmänna motionstiden. Jag kan som Chris Heister bara konstatera att ansvarigt statsråd inte tycker att det är så viktigt att han behagar delta. Jag ska beröra bara några få punkter där vi reserverat oss samt mer allmänt peka på det vi tycker är principiellt viktigt. Låt oss först se på tandvården. Där tycks regeringens oförmåga till en verklig modernisering av vården bestå. Förslagen dröjer och dröjer. Man hummar om att sortera människor efter ålder och inte efter behov, om att återinföra prisreglering och om att införa ett så att säga tandlöst kostnadsskydd. Det kan knappast kallas framåtsyftande. Jag menar att landstingens särställning måste avvecklas. Landstingens särskilda ansvar på tandvårdsområdet har sedan länge använts bara som ett svepskäl för att subventionera egen tandvård. Subventionerna snedvrider konkurrensen. Staten bör överta finansieringsansvaret för all offentligt finansierad tandvård, utom i vissa avgränsade fall där verksamheten ska regleras av hälso och sjukvårdslagen. Vi förordar dessutom ett högkostnadsskydd som omfattar alla oavsett ålder. Kostnader utöver en självrisk på 3 000 kr ska subventioneras. Självrisken kombineras med en subventionsgrad på 60 % för högre men fortfarande normala tandvårdskostnader. Riktigt höga tandvårdskostnader, över 15 000 kr, subventioneras med 80 %. Det innebär att de med störst behov av tandvård garanteras rimliga kostnader för omfattande behandlingar. Ett sådant system är enkelt, överskådligt och rättvist. Fru talman! Det råder en skriande brist på tandläkare. I dag fattas ca 230 tandläkare. Mot bakgrund av detta och mot riksdagens tidigare beslut att regeringen snarast borde återkomma med förslag om att åldersgränsen för erhållande av bl.a. tandvårdsersättning ska avskaffas är de anmärkningsvärt att regeringen ännu inte aviserat ett sådant förslag. Tvångspensioneringarna fortsätter, patienterna får stå i kö. Fru talman! Hiv/aids är det kanske största hotet mot en dräglig framtid för miljoner och åter miljoner människor. I vår närhet - Östeuropa - är utvecklingen närmast explosiv. Om inte ett aktivt preventionsarbete fortsätter och förbättras i Sverige är risken stor att vårt för tillfället gynnsamma läge snabbt försämras. Preventionsarbetet måste inriktas på långsiktiga åtgärder, kombinerade med stöd och hjälp till dem som redan smittats och ske i samarbete med frivilligorganisationer. Satsningarna på det förebyggande arbetet måste alltså öka i stället för att, som regeringen föreslår, stagnera och minska. Vi föreslog därför i vårt budgetförslag ett ytterligare 76 miljoner kronor skulle anvisas för detta ändamål. Fru talman! För att man ska uppnå en förtroendefull relation vid behandling är det viktigt att patienten har möjlighet att välja vårdgivare. Sexuellt överförda sjukdomar är speciellt känsliga när det gäller att söka hjälp, och då är rätten att välja vårdgivare än viktigare. Därför bör smittskyddslagens bestämmelser ändras så att offentlig och privat vård likställs i avgiftshänseende. Till narkotikapolitiken, men också på sätt och vis till hivpreventionen, hörde, fru talman, det arbete som de svenska socialarbetarna bedrev i Köpenhamn. Det är därför olyckligt att verksamheten lagts ned därför att man inte lyckats hitta en för alla godtagbar finansieringsform. Det finns mycket att vinna på att arbetet kommer i gång igen. Med hänsyn till att klienterna kom från hela landet och inte bara från Skåne anser vi det försvarligt att verksamheten finansieras med statliga medel under de kommande tre åren, i avvaktan på att man finner en annan och lämpligare finansieringsform. Det kan t.ex. ske inom ramen för den nationella handlingsplanen för ett förebygga missbruk av narkotika de närmaste tre åren. Fru talman! För att vi ska kunna använda våra resurser rätt inom sjukvården, ett problem som jag återkommer till, är utvärderingar viktiga bl.a. för att kunna utmönstra ineffektiva behandlingsmetoder. Därför bör Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik få bättre möjligheter. Vi har föreslagit att SBU får ytterligare 10 miljoner kronor. Det finns enligt min mening starka skäl att tro att detta betalar sig snabbt med lägre vårdkostnader. Den senaste tidens debatt på läkarstämman om den medicinska tillsynens former visar på stora behov av förändringar. Vi har länge pekat på behovet och därför föreslagit och föreslår igen att en förstärkning av den oberoende tillsynen inom sjukvården sker genom inrättande av en särskild medicinalstyrelse. Läkemedel, fru talman, är sjukvård i allra högst grad, och det är ofta effektiv vård. Utan läkemedel skulle livet bli mycket svårare för många och ofta kortare. Andra kostnader inom sjukvården och den sociala sektorn skulle öka, kanske mer än vad läkemedlen kostar. Det kan därför vara såväl humanitärt rimligt som ekonomiskt försvarligt att använda mera pengar till läkemedel än av vi gör i dag. Vad som däremot borde oroa oss mycket mer än läkemedelskostnadernas ökning är de ökade kostnaderna för sjukpenning och förtidspensioner. Här används mycket stora pengar på ett improduktivt och defensivt sätt i stället för aktivt och produktivt. Det är det debatten borde handla om. Vi måste lyfta blicken och försöka hitta en långsiktig lösning på hur de samlade vårdresurserna bör användas. Då hjälper vi dem som faktiskt behöver hjälp, men här har regeringen adbikerat. Med detta, fru talman, har jag från reservationerna kommit över på det mer övergripande. Människor måste kunna lita på att de får sjukvård när de behöver den, att de får behandling och rehabilitering när det behövs och inte passivt långtidssjukskrivs därför att man inte förmått skapa ett system som samordnar resurserna. Vi måste fråga oss: Varför klarar inte ett system som har så mycket pengar - för år 2000 163 miljarder, 18 000 kr per invånare - och som har fler läkare och sjuksköterskor än någonsin att fullgöra sin uppgift så att människor har tillit till det? Varför skiljer det 40 % i sjukvårdskostnader per invånare mellan olika huvudmän? Varför skiljer det 40 % i kostnader för läns och regionvården mellan de olika landstingen? Resurserna utnyttjas uppenbarligen inte som de ska. Något är snett i systemet. Socialstyrelsen säger i årets Hälso och sjukvårdsrapport att bland systemfelen finns splittrad finansiering, oklar rollfördelning, bristande ledarskap, kompetens och samordning mellan olika vårdgivare samt felaktiga kontraproduktiva incitament. Allt detta har vi sagt i debatter och motioner i många år, men regeringen har inget gjort. Förändringar behövs, det visar systemets brister och otillgänglighet i dag. Vi ser åtgärder inom sjukvård och socialförsäkringar som en helhet där inte någon eller några delar kan brytas ut och behandlas isolerat från de andra. Med en samordnad sjukvårds och läkemedelsförsäkring med finansieringsbroar till sjukförsäkrings och förtidspensioneringssystem, som vi förslår, erhålls en samordning så att resursinsatserna blir effektiva. Det blir inte möjligt med dagens svartepetterspel. Då kan vi minska sjukdomstid, korta sjukskrivningar, påskynda tillfrisknande och rehabilitera till ett så normalt liv som möjligt och undvika långtidssjukskrivningar och sjukpensioneringar. Då regeringen tillåtit sjukvårdssituationen att bli alarmerande främst genom den bristande tillgängligheten som starkt påverkar sjukskrivningarna behövs akuta åtgärder. Vi avsätter därför medel så att det skapas ekonomiska möjligheter att korta vårdköerna. Vi vill också ge försäkringskassorna möjlighet och medel att upphandla vård på patienter som är föremål för kassornas åtgärder och som inte kan erbjudas vård inom tre månader av det egna landstinget. Vi vill att försäkringskassan ska kunna samarbeta med andra landsting, privata vårdgivare eller utländska om det ligger i patienternas intresse. Samtidigt som tillgängligheten ökar skapar vi också utrymme för alternativ i vården. För detta ändamål avsätter vi nu 7 miljarder kronor under de närmaste tre åren. Vi vill poängtera helheten i kampen mot ohälsa. Därför har vi dessutom inom annat budgetområde avsatt ca 1 miljard kronor för att göra det möjligt att köpa rehabiliteringstjänster och skapa fungerande samarbete mellan sjukvård, socialvård, arbetsförmedling och försäkringskassa.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

Fru talman! Vänsterpartiet står bakom den ekonomiska ramen för utgiftsområde 9. Jag ska här främst beröra synpunkter kring området hälso och sjukvård och folkhälsa. Lena Olsson kommer sedan att beröra frågor kring funktionshinder. Jag vill betona att många andra viktiga områden berörs i detta betänkande, och att vi har gjort reservationer på en rad av dessa områden. Att jag inte berör dem i anförandet innebär inte ett ögonblick att de kan betraktas som mindre viktiga. Fru talman! Hälso och sjukvården är med all rätt av många ansedd som en av de viktigaste hörnstenarna i den generella välfärdspolitiken. Sjukvården står fortfarande för trygghet för många människor. Tilltron till att vi har tillgång till ett effektivt, välfungerande och väl utbyggt sjukvårdssystem är stark hos väldigt många människor. Det finns goda skäl för den tilltron, anser vi i Vänsterpartiet. Vi tänker inte delta i allmänna jerimiader över brister i den svenska sjukvården som man med jämna mellanrum kan få höra. Svartmålningarna av den offentliga vården som vi ofta hör fyller ett bestämt syfte, nämligen att bana väg för mycket omfattande privatiseringar och systemskiften. En sådan äventyrspolitik tänker vi i Vänstern också i fortsättningen motarbeta politiskt. Jag vill understryka att det sagda inte innebär ett ögonblick att vi inte ser att det finns mycket omfattande brister och omfattande problem som vi måste komma till rätta med i den svenska vården. Alltför många patienter har tyvärr fått erfara långa väntetider och köbildningar, överbelagda vårdavdelningar och hårt slitna och underbemannade personalgrupper. Om vi lägger till rapporter om sviktande sjukvårdsekonomi och långsiktiga problem med försörjning och rekrytering av kvalificerad personal är detta sammantaget naturligtvis mycket allvarliga signaler. Vi vet också att vårdbehoven kommer att växa med en åldrande befolkning, och vi vet att förväntningarna om förbättrade behandlingsmöjligheter ökar i takt med framsteg inom forskning och utveckling. Här finns således en blandning av rapporter om brister och mer positiva tendenser till ökade möjligheter att kunna ge människor bot och lindring. Sammantaget menar vi i Vänsterpartiet att dessa rapporter pekar på att det är alldeles nödvändigt att framöver satsa resurser i den offentliga vården för att möta behoven och förväntningarna hos de många människorna och även fortsättningsvis kunna leva upp till målsättningen om en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Socialstyrelsen har i dagarna i en rapport till regeringen understrukit vikten av att Sverige satsar mer på vården framöver. Den konstaterar att vi under 90-talet halkat efter i internationella undersökningar när det gäller vilka resurser som satsas på vården. Det finns också aktuella undersökningar som tydligt visar ett brett folkligt stöd för mer resurser till vården. Väldigt många människor tyckte också att det var rätt och riktigt och alldeles nödvändigt att vi fattade budgetbeslutet om de 9 miljarderna till primärvård, psykiatri och äldrevård häromåret, en budget som nu har börjat löpa. Det är också följdriktigt att de samverkande partierna Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet i budgeten går vidare och föreslår 3,75 miljarder kronor de kommande åren i åtgärder för att förbättra tillgängligheten i svensk sjukvård. Vi menar att detta är alldeles nödvändiga tillskott till en mycket arbetstyngd sjukvård. I Vänsterpartiet är vi mycket intresserade av en fortsatt diskussion om ytterligare förstärkningar av svensk sjukvård under kommande år. Vi noterar med stort intresse att socialministern häromdagen som reaktion på Socialstyrelsens rapport var positiv till fortsatta resursförstärkningar till vården. Han anser att vårdens andel av BNP bör ligga på omkring 10 %. Från Vänsterpartiets sida tolkar vi de uttalandena som mycket positiva signaler som går väl i linje med den politik vi för. Det innebär goda utgångspunkter för ett fortsatt fruktbart samarbete på detta viktiga samhällsområde. Från Vänsterns sida tror vi på en fortsatt utveckling och utbyggnad av den vanliga offentligt drivna och offentligt finansierade vården. Vi hör inte till dem som tror på att några mirakel inträffar med omfattande privatisering av drift och finansiering. Vi tror tvärtom att det kan skapa nya problem. Vad man däremot måste ta tag i med långsiktigt ökade resurser är rekryteringen och utbildningen av kvalificerad personal till vården. Vidare måste rapporterna om allvarliga arbetsmiljöproblem mötas med bestämda åtgärder så att den ökade ohälsan bland vårdpersonalen vänds. Åtgärder har vidtagits för att utöka antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare för nästa år. Det är bra. Från Vänsterpartiet vill vi understryka vikten av att också satsa på de helt avgörande personalgrupperna som arbetar med omvårdnadsarbete, nämligen undersköterskor och vårdbiträden. Kan vi inte med det snaraste öka utbildningstakten för de personalgrupperna kan en mycket bekymmersam situation uppstå. Fru talman! En framsynt hälso och sjukvårdspolitik inbegriper också mycket insatser av det vi kan kalla förebyggande arbete, dvs. arbete för att förhindra skador och sjukdomar, och sjukvårdens aktiva deltagande i ett brett folkhälsoarbete. Folkhälsoläget i Sverige är vid internationella jämförelser relativt gott. Men resultaten är fortfarande mycket ojämnt fördelade i befolkningen. Det finns systematiska skillnader som tydligt kan relateras till klass och kön. Vänsterpartiet har i reservation 26 tagit upp vikten av fördjupade studier och analyser av dessa skillnader för att kunna åtgärda dem. Det finns tyvärr många tecken på att de skillnaderna än så länge inte tydligt håller på att minska. Vi menar att det är närmast groteskt - och det är ett riktigt ord - när medellivslängden varierar mycket kraftigt mellan kommuner, som den gör i en del fall i Sverige, och inom kommuner i olika kommundelar. Det handlar om stora skillnader, i vissa fall ända upp till 8-10 år. Det är alldeles uppenbart att den låga medellivslängden hos en del och de höga ohälsotalen samvarierar med låg inkomst, hög arbetslöshet, hög andel långtidssjukskrivna, hög andel invandrare och låg genomsnittlig utbildningsnivå. Så är det, och nya generationer tillkommer. I den LO-rapport, LO-barnen och boendet, som nyligen publicerades visas tydligt hur de sociala och ekonomiska klyftorna slår igenom för barnen. Trångboddheten är fortfarande ett stort problem för många familjer med barn. Den psykosociala tryggheten varierar utifrån vilket boende och vilken social bas både barn och vuxna har. De här skillnaderna tycks inte ha blivit mindre. Det är synnerligen angeläget att vi mycket noggrant studerar och analyserar de klassmässiga sambanden för att effektivt kunna åtgärda dem. På samma sätt är det fortsatt viktigt att fördjupa kunskaperna och forskningen kring den ojämställda hälsan. Kvinnor lever längre än män men drabbas av fler hälsoproblem. På senare tid kan vi studera och se tydliga tecken till att en majoritet av de långtidssjukskrivna är kvinnor med arbetsrelaterad ohälsa. Ofta är det kvinnor inom vård och omsorgsyrken det handlar om. Inom forskningen, t.ex. läkemedelsforskningnen, utgör fortfarande mannen ofta normen. Det finns studier som visar hur män och kvinnor behandlas ojämställt i vården, ofta beroende på okunskap om kvinnors symtom, som kan skilja sig från männens. Det är alltså mycket viktigt att det också på detta område sker fördjupade studier som vi menar Folkhälsoinstitutet ska ansvara för. Det är bl.a. mot denna bakgrund vår reservation 26 ska ses. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet står självklart bakom alla de reservationer vi lämnat i detta betänkande, men för tids vinnande instämmer jag i Ingrid Burmans bifallsyrkande, som gäller reservation 26.
Fru talman! Jag tyckte att det som Rolf Olsson sade om skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa var väldigt spännande. Jag hade förmånen att få vara med i 1,6 miljoners-klubben, som består av mycket fräscha kvinnor i sin bästa ålder - dvs. att de har fyllt 50 år - som arbetar med frågorna om kvinnors hälsa. Jag blev då uppmärksammad på att det finns enorma skillnader både vad gäller symtom, vid t.ex. hjärtinfarkter, och när det gäller att skriva ut mediciner. Man bekräftade verkligen dessa olikheter. Rolf Olssons partiledare var med från Vänsterpartiet. Min fråga är varför ni inte har tyckt att ämnet har varit viktigt under de tre år som ni har stött regeringen. Ni hade kunnat se till att det verkligen hade hänt någonting när det gäller genusforskningen, om ni nu är medvetna om detta.
Fru talman! Det är inte sant, Chatrine Pålsson, att vi inte har varit medvetna om detta och att vi inte har tagit politiska initiativ i dessa frågor. Det tror jag säkert att Chatrine Pålsson har lagt märke till när hon har läst de motioner som vi har väckt genom åren, där vi regelbundet har återkommit till de könsbetingade orättvisorna och skillnaderna i hälsa. Vi har under dessa år bl.a. riktat in oss på att denna forskning ska bli ett tydligt uppdrag för Folkhälsoinstitutet. Man ska skriva in denna frågeställning i sina statuter. Några av de viktigaste uppgifterna ska vara att studera och komma med förslag till hur man minskar de skillnader som finns mellan kvinnor och män. Vi ser naturligtvis gärna att Chatrine Pålsson och andra stöder de motionerna i fortsättningen. Det ser vi framemot.
Fru talman! Min fråga var varför det inte har hänt något. Jag vet att Rolf Olsson, Gudrun Schyman och många vänsterpartister har talat om det. Men man måste väl driva de frågor som är viktigast i regeringsförhandlingarna, när man nu stöder regeringen. Många är nog trötta på prat. Det var de också i klubben. De menade att vi har haft många debatter och att alla tycker att detta är så viktigt men att det inte händer någonting. Jag undrar varför det inte har hänt något, om det nu är så viktigt.
Fru talman! Nog händer det saker; det vill jag ändå bestämt hävda. Det tas en rad viktiga initiativ, och en del av detta redovisas i kommentarerna till motionerna. Det som är viktigt för oss är att hålla fast vid en generell välfärdspolitik också i fortsättningen. Det är väldigt viktigt inte minst för kvinnornas vidkommande. Det utgör en grund för oss i vårt fortsatta arbete. Jag ser som sagt framemot att Chatrine Pålssons parti och Vänsterpartiet ska samarbeta, nu när Chatrine Pålsson också tycks intresserad av dessa frågor.

Fru talman! Det sades tidigare att saker och ting spretar åt rätt håll. Denna debatt har ett sådant upplägg att den spretar åt alla håll. Det skulle vara bra om man kunde lägga upp den på ett annat sätt. Det finns en rad hälsofrågor som känns särskilt viktiga att debattera och som är särskilt aktuella, exempelvis narkotikaproblematiken bland ungdomar. Det inser man om man tar del av den senaste tidens rapporter, och särskilt Narkotikakommissionens rapport. Där finns ett stort underlag för förslag till åtgärder för att förbättra situationen. Men eftersom propositionen snart tas upp i kammaren avvaktar jag med att ta upp denna fråga. Jag tänker koncentrera mig på att tala om något som är väldigt viktigt för vår hälsa, och det är våra tänder. Tandhälsa är en folkhälsofråga, och tyvärr ibland också en social fråga. Dålig tandhälsa kan i värsta fall leda till social utslagning. Det har tidigare förekommit kommunala beslut i socialnämnder som inneburit att en hjälpbehövande skulle få lagat endast så många tänder som erfordrades för att denne skulle kunna intaga föda. Ett sådant beslut kan enbart betraktas som rent kränkande för den hjälpsökande. Tänder har inte enbart en viktig funktion när det gäller näringsintaget utan är också en del av en människas utseende och självkänsla. Många har vittnat om den osäkerhet som en dålig munhälsa kan ge upphov till. Forskare har kunnat klarlägga ett antal samband mellan dålig munhälsa och olika sjukdomar. Den som lider av tandlossning löper större risk att drabbas av hjärt och kärlsjukdomar, liksom av hjärnblödnig och diabetes. Tänderna är en viktig del av kroppen. Detta skulle inte behöva sägas, utan det borde ses som självskrivet. Likväl görs en markant åtskillnad både organisatoriskt och ersättningsmässigt mellan tandvården och den övriga vården. Att detta har historiska orsaker kan inte tas som försvar när det gäller hur tandvården och ersättningssystemen ska utformas i framtiden. På sikt finns det endast en hållbar lösning, och det är en gemensam lösning med ett högkostnadsskydd för all medicinsk vård, där tandvård ingår. Det behövs alltså en översyn av tandvårdsförsäkringen, och den måste göras till en del av den allmänna sjukförsäkringen, vilket vi har framfört i reservation 2. Tandhälsa får inte utvecklas till en socioekonomisk fråga. Det får inte endast vara de som har råd som kan upprätthålla riktig tandhälsa. Det finns faktiskt tendenser till det. Vi kristdemokrater har i våra budgetförslag under många år avsatt ett antal hundra miljoner mer än regeringen för ekonomisk lindring för personer med låga inkomster och stora tandvårdskostnader. Trots kritik mot våra förslag från företrädare för regeringspartiet har regeringen följt i våra spår, och därmed har påståendena om otillräcklig finansiering omgående upphört. Resurser värderas tydligen olika beroende på vem som kommer med förslagen. Regeringen har tillsatt en utredare, som i våras framlade ett delbetänkande. Arbetet ska avslutas den Vad som framkommit hittills från bl.a. regeringshåll är tankar om ett särskilt tandvårdsstöd till personer över 65 år. Detta har mötts av kritik från tandläkarhåll. I likhet med oss kristdemokrater menar man att stödbehovet inte kan avgränsas till människor i en specifik ålder. Behovet finns i alla åldersgrupper. Dessutom gäller stödet inte vanliga tandvårdsåtgärder utan enbart vissa arbeten. Ett sådant förslag måste anses som vilseledande för dem som kommer att omfattas av stödet. Det är också viktigt att tillgången på tandläkare och tandvårdspersonal säkras och att villkoren för tandläkare förbättras, så att vi kan behålla de tandläkare vi har i landet och så att de kan fortsätta att arbeta här i Sverige. Fru talman! En viktig del i tandvården är de fyllnadsmaterial som används. Det har visat sig att många människor har fått besvär av bl.a. amalgam, som innehåller det mycket giftiga ämnet kvicksilver. Ett antal forskningsrapporter har visat på kvicksilvrets skadeverkningar. Bestämmelser om en större försiktighet med användandet av amalgam har också införts. Sedan 1995 är det inte tillåtet att laga barns tänder med amalgam. Undantag ges för barn som är svåra att behandla. Det kan handla om barn med tandläkarskräck och barn med funktionshinder eller om barn med traumatiska upplevelser från andra länder och kulturer. Undantaget har tillkommit på begäran från tandläkarna. Detta kan dock inte motivera att så många som 700 barn i Västra Götaland har fått sina tänder lagade med amalgam. Det måste göras en uppföljning av barns hälsa i relation till silveramalgamfyllningar. Det är viktigt att amalgam avvecklas som tandfyllnadsmaterial och ersätts av sådant som inte ger skador eller biverkningar. Det finns andra ersättningsmaterial, men de bör användas med urskiljning eftersom även dessa kan inverka menligt på hälsan. Det är viktigt att forskningen på området fortsätter, så att vi får fram bättre och mer hälsofrämjande fyllnadsmaterial. Folkhälsoaspekten i tandhälsan kan inte nog betonas. Den naturgivna utrustningen är bäst och bör bibehållas så länge som möjligt. Det förebyggande arbetet med att påverka barn och ungdomar till att vårda sina tänder måste ha hög prioritet i folkhälsoarbetet i kommuner och landsting. Det finns mycket mer att säga på olika områden, men jag avslutar ändå med att yrka bifall till reservation 16. Vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer.

Fru talman! Jag ska börja med att sjunga: Säg det med ett leende och med en glimt i ögonvrån! Jag tycker att vi behöver det så här sent på kvällen. En god tandhälsa stärker faktiskt självförtroendet. Att våga sig på ett leende - jag ser flera stycken just nu - och att kunna tugga sin mat är viktigt. Dessa faktor har stor betydelse för hälsan. Vi svenskar kan vara stolta över den generella tandstatus som vi har, men det ligger ett stort arbete bakom den. Studier visar att en större andel av dem i åldersgruppen 20 44 år besöker tandläkare alltmer sällan. Det tycker jag är en oroande signal som vi måste ta på allvar. Vi måste fråga oss varför. Jag tror att ett svar är att många inte har pengar till detta. Jag kan också tänka mig att det finns vissa personer som inte prioriterar tandhälsan, inte förrän tandvärken är olidlig. Centerpartiet vill på sikt att avgifterna och finansieringen av tandvården ska harmoniseras med hälsooch sjukvården. Vi för ofta fram hur viktigt det är att se helheten och sammanhang. Tänderna och munhälsan måste vara en del av helheten. Varför utesluta munnen i detta sammanhang? Det finns olika vägar att gå för att man ska få en god tandhälsa, men det är förenat med kostnader. På sikt sker en förändring till det positiva vad gäller kostnaderna. Det minskar de sociala klyftorna, och det är viktigt för oss i Centerpartiet. Det kom en rapport i dagarna om de hemlösas situation. För dem hade tandvårdsinsatserna varit det som hade haft den största och bästa effekten. Centerpartiet vill börja med att ge stöd till de personer som är i behov av en omfattande tandvård, oberoende av ålder. Det är inte åldern som avgör tandstatusen, även om det är en faktor. Det vill jag särskilt framhålla för Susanne Eberstein. Man kan ju inte vara så fyrkantig att man går just efter hur många år personen är. Det måste ju vara behoven som är avgörande. Det är faktiskt att hushålla med resurserna. Från Centerpartiets sida vill vi också föreslå att behandling av inflammationer och infektioner samt provtagning ska kosta lika mycket som en liknande behandling inom sjukvården. Detta kan ju ses som det första steget mot en helhet. Man måste börja i någon ända, var det någon som sade tidigare. Vad gäller det förebyggande arbetet inom tandvården har Sverige varit en föregångare. Det finns riskgrupper inom barn och ungdomstandvården. Dessa riskgrupper måste ges tillfälle till tätare kontakter med tandläkaren. Man kan inte behandla alla lika; här måste man också utgå från behovet. Man bör ge riktade insatser och ett ökat grundbelopp till ungdomarna för att förbättra deras tandhälsa. Det lönar sig alltid att förebygga. Så kommer jag in på ansvar för medicintekniska produkter, dentalmaterial. Det är numera Läkemedelsverkets ansvar. Jag tycker att det är ett steg framåt. Biverkningar ska anmälas till tillverkaren och till Läkemedelsverket. Biverkningar från material som patienten har burit på länge, där tillverkaren inte är känd, bör anmälas direkt till Läkemedelsverket. Många fyllningar som är gjorda under 50-70-talet gör sig nu påminda och förorsakar ohälsa. Förbud mot att använda amalgam ska införas så snart som möjligt. Arbetet inom EU med amalgamfrågan måste påskyndas. Forskningen måste intensifieras. Det här är segt. Jag kommer ihåg att jag i landstinget i början av 80-talet väckte en motion om detta med amalgam. Då var det många som fnyste. Amalgam var jättebra; det skulle vi fortsätta med. Men när man ser tillbaka på en 20-årsperiod ser man att det har hänt saker till det positiva, men nu måste vi komma fram till ett beslut: Förbjud amalgamet! För att man ska kunna bedriva en god tandvård måste det också till yrkeskompetens - det har ju tidigare talare sagt. Centerpartiet föreslår att regeringen bör presentera ett åtgärdsprogram för att långsiktigt säkra personalförsörjningen inom tandvården. Det gäller tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Jag instämmer i Leif Carlsons ställningstagande att tandläkaryrket måste uppvärderas, och åldersgränsen i tandläkaryrket bör tas bort helt och hållet. Sedan kommer jag in på hiv/aids. Den 1 december förra veckan intensifierades kampanjen mot hiv/aids. Det var 20 år sedan kampanjen startade, men vi har märkt att intresset inte har varit så stort. Det har mattats av. Vi ser nu med oro på vad som händer runtom i världen. Med den rörlighet som vi har bland människor måste vi i Sverige agera med en bred information på alla fronter. Vi ser att hiv/aids har ökat inom alla grupper, så det behövs ett effektivt och långsiktigt arbete, både med information och med stöd för de personer som har drabbats. Ge Socialdepartementet samordningsansvaret med Folkhälsoinstitutet som ansvarig myndighet för hiv/aids! Det ska inte vara som det är i dag, att det delas upp mellan Finansdepartementet och Socialdepartementet. Man har svårigheter att se hur medlen används, likaså hur viktigt det är att ha långsiktighet i detta. Stötta frivilligorganisationerna, som gör ett fantastiskt arbete när det gäller hiv/aids, och ge de barn och ungdomar som har drabbats en extra omtanke och ett extra stöd för att de ska klara sin roll i samhället! Sedan ska jag gå in på en annan del av den förebyggande hälsovården. Den gäller skolan, som måste få till uppgift att tillsammans med ungdomsmottagningarna stärka kunskapen om olika kulturers syn på sexualitet och samlevnad bland ungdomar. Även de funktionshindrade måste få möjligheter till en adekvat undervisning inom detta område. Centerpartiet anser att det finns behov av studier om hur ungdomar präglas av sexuellt färgade budskap, pornografi, sexuellt språkbruk m.m. Detta är en synnerligen angelägen fråga. Jag vill också gå in på spelberoendet och det förebyggande arbetet kring detta. Vi vet genom forskningsstudier att spelberoendet ökar och att det ökar i de lägre åldrarna. Spelutbudet är stort, och det växer snabbt. Tråkigt nog kan vi också se att antalet spelberoende ökar. Det är en tung börda, särskilt för dem som finns runtomkring de spelberoende, de anhöriga. Det är lätt att man fastnar i lånekaruseller och i kriminalitet. Det finns flera exempel bland ungdomsgängen, och det finns exempel på våra anstalter inom kriminalvården. Centerpartiet kräver en samhällsekonomisk analys av spel och spelets negativa konsekvenser. Det måste till en annan fördelning av statens inkomster av spel, som är på 5 miljarder, och landets utgifter för spelberoende och dess konsekvenser, för vilket man har beviljat 4 miljoner. Detta är inga rimliga proportioner. Hur ser de anhörigas ekonomiska situation ut? Jag har sett sådana här katastrofer på nära håll, och det är mycket bekymmersamt. Och hur ser kommunernas utgifter för att hantera detta med spelberoende ut? Det behövs också ytterligare forskning på detta område, inte minst när det gäller behandlingsmetoder för att hantera de alltfler som drabbas av spelberoende. Detta handlade om en del av de allt viktigare folkhälsofrågorna. I dag fick vi se tobaksproppen. Den kom. Vi väntar på narkotikaproppen. Vi väntar på läkemedelsproppen. Detta är viktiga och angelägna frågor. Men de kommer och de ska behandlas, och därför tar jag inte upp dem i diskussionen nu. Det är många som har påpekat att kostnaderna för sjukvården ökar, att pengarna inte räcker till och att vi måste ha mer och mer pengar. Men ska vi klara morgondagens hälso och sjukvård långsiktigt måste det till en allt större tyngdpunkt på de förebyggande åtgärderna för att folkhälsan ska öka.

Fru talman! Det är viktiga frågor vi diskuterar denna eftermiddag och kväll. Därför är det förstås extra beklagligt att det ansvariga statsrådet, såsom redan påpekats vid flera tillfällen, inte heller den här gången har tyckt att det kunde vara värt att bevilja riksdagen sin närvaro. Nu är vi här i den svenska riksdagen väldigt försynta jämfört med många andra parlament. Hade vi varit i det brittiska parlamentet hade den klassiska talkören utbrutit: Vi vill se positivhalaren och inte hans apa! Det hade varit trevligt att få se positivhalaren här. Vi får i stället nöja oss med att diskutera med - vad ska jag säga i det svenska parlamentet? - hans medarbetare och ställa frågor till dem. Jag hoppas att vi ska få tillfälle till detta. I den rapport som kom i veckan från Socialstyrelsen nämns bl.a. att 56 % av kvinnorna i vårt land och 43 % av männen anser att sjukvården har blivit sämre de senaste fem åren. Vilket parti som har haft det politiska ansvaret på riksplanet och i majoriteten av landstingen är ju ingen hemlighet, åtminstone inte för denna kammare - på många ställen, liksom här i huset, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag hade tänkt blicka lite grann på några väsentliga områden och se vad som har hänt under socialdemokraternas gångna sju år och möjligen på några punkter jämföra det med vad som hände under de tre år som de borgerliga partierna hade ansvaret för den nationella politiken i början av 90-talet. Jag tycker inte att det är så hårt eller krävande att titta efter vad socialdemokraterna har gjort på sju år. Det är inte fråga om att, på det svåra område som sjukvården utgör, ställa frågor och ställa samman bokslut efter ett, ett och ett halvt eller två år, utan det är som sagt sju år. De områden jag tänkte försöka belysa är köerna, frågan om utbyggnaden av primärvården och av husläkarna, äldreomsorgen samt vad vi får ut av våra pengar, dvs. det man brukar kalla produktivitet. Jag tror, fru talman, att jag inte har valt speciellt udda områden utan ganska centrala områden inom sjukvårdspolitiken när jag valt dessa fyra områden. När det gäller köerna har de länge varit ett problem i svensk sjukvård. De var det i slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Med den regering vi fick hösten 1991 blev det efter några månader införande av den s.k. vårdgarantin. Aldrig tidigare under några mätperioder har vi haft så korta vårdköer som vi hade 1994. Såvitt jag känner till finns det ingen statistik över situationen nu som tyder på någonting annat än att köerna i dag är längre än när socialdemokraterna övertog ansvaret för sjukvården. Min första fråga till statsrådets medarbetare här i kammaren är om man under de år som vi har haft socialdemokratiska sjukvårdsministrar har uppfattningen att köerna blivit kortare. Det är en ganska enkel fråga som bör vara möjlig att besvara relativt kort. Min andra punkt gällde vad som har hänt med utbyggnaden av allmänläkare och husläkare i vårt land under de här två perioderna. Under de tre år vi hade borgerlig regering ökade, har Riksdagens revisorer redovisat, antalet allmänläkare i vårt land med drygt 1 400, dvs. ungefär 40 per månad i tre års tid. Att döma av det material jag försökt få tag i över vad som hänt under de socialdemokratiska sju åren, för att kunna göra en rättvisande jämförelse, förefaller det som antalet de första åren faktiskt minskade - om vi ska tro Riksdagens revisorer, och det ska vi säkert - medan det därefter har ökat något. Sammantaget ser det ut som om man under dessa sju år faktiskt har klarat att öka antalet allmänläkare ungefär i takt med befolkningsutvecklingen - men inte mer. På de tre borgerliga åren minskade, enligt Riksdagens revisorer, antalet patienter som en allmänläkare behövde ta hand om från 3 460 ned till 2 250. Min tro är alltså att man där har legat still i sju års tid under socialdemokraterna. Min andra fråga till dem som talar för socialdemokraterna i den här debatten är: Har jag i huvudsak rätt i påståendet att det skedde en dramatisk utbyggnad av husläkarsystemet och allmänläkarkåren under de tre borgerliga åren och att det i praktiken har stått still under sju socialdemokratiska år? Jag tror att det på de här två punkterna kommer att visa sig att det är svårt att bestrida de uppgifter jag har. På den tredje punkten, den om äldreomsorgen, är det svårare att göra den här typen av bedömningar. Det är svårare än att mäta vårdköer eller räkna läkare att kunna bedöma om våra äldre får en hygglig, anständig och bra äldreomsorg och hur den förändrar sig över tiden. Min bedömning är att den närmast har försämrats. Men jag har inga fullödiga belägg för det, och jag hoppas förstås att jag har fel. På den här punkten blir min fråga alltså en aning öppnare: Är det så att socialdemokraterna här i kammaren anser att äldreomsorgen i vårt land i dag är bättre än för sju år sedan? Den fjärde punkten gällde vad vi får vi ut för de pengar vi satsar på sjukvård. Enligt en rapport som Landstingsförbundets ekonomer presenterade för två år sedan förbättrades produktiviteten, det vi fick ut per satsad vårdkrona, under de tre borgerliga åren med ungefär 14 %. För varje krona fick vi 1994 ut ungefär 14 % mer än vi fick tre år tidigare. De siffror som sedan redovisas för den första delen av de socialdemokratiska sju åren visar oförändrad produktivitet. Det är alltså fram till 1997/98. När man gör prognoser för tiden därefter, framemot år 2004 - och då har man förmodligen varit så pessimistisk att man räknat med ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav - utgår man också från oförändrad produktivitet. Min bedömning är, efter att ha läst de här rapporterna, att det tycks vara så att på tre borgerliga år får man ut 14 % mer per krona för medborgarna i form av vård, medan det förefaller som om det står still i sju år, och förmodligen ett år till, dvs. åtta år, med socialdemokratisk regering. Har jag fel eller har jag rätt på den punkten? Jag skulle också, för att använda denna debatt just till debatt, vilja ställa en fråga till utskottets ordförande Ingrid Burman, som denna gång, liksom flera gånger förut, talar mycket väl om den generella välfärden. Min fråga har sin utgångspunkt i vad som har hänt med de privata sjukvårdsförsäkringarna under de här sju åren. Det var nämligen så att det i praktiken var omöjligt att sälja privata sjukvårdsförsäkringar i vårt land i början av 90-talet när köerna försvann. De försäkringsmäklare och försäkringsbolag som ägnade sig åt detta hade det ungefär lika svårt som kylskåpsförsäljare på Grönland. Men under de sju socialdemokratiska åren har antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat i snabb takt och är i dagsläget ca 150 000. Är det, med Ingrid Burmans definition på generell välfärd, inte så att man måste säga att den generella välfärden har försämrats under de här sju åren, att döma av möjligheten att sälja privata sjukvårdsförsäkringar? Kenneth Johansson tog med rätta upp den väsentliga frågan hur vi använder våra pengar vad gäller fördelningen mellan försäkringskassor och vård.

Det svar som Kenneth Johansson fick hoppas jag berodde på okunnighet. Gör det inte det är det värre. Den motion som väckts finns tillgänglig i denna riksdag. Den är inte hemlig. Den trepartimotionen finns tillgänglig och vem som helst kan ta del av den. Miljöpartiets talesman i dessa frågor skröt nyss något oförsiktigt med att hon var väl påläst i den här frågan. Fru talman! Vi har från Folkpartiets sida drivit sjukvårdsfrågor i många år. Vi har förstås gjort det därför att de är oerhört väsentliga för medborgarna. Vi har i årets motion för framtiden pekat på sådana saker som vårdpeng, behovet av finansiell samordning, husläkarsystem, rättigheter för psykiskt sjuka, en förbättrad tandvård och fler privata vårdgivare, för att bara nämna några exempel. Skulle de förslagen bifallas, vilket de knappast lär göra i dag, skulle svensk sjukvård förbättras.

Fru talman! Bo Könberg talar om ministern som en positivhalare med sin apa och saknar positivhalaren. Mycket ska man höra innan öronen ramlar av, och mycket har jag blivit kallad för, men aldrig apa och aldrig här. Är det en debattordning som Folkpartiet vill införa här, eller var det bara en lapsus och ett dåligt försök att vara rolig?
Fru talman! Jag har självklart inte kallat Susanne Burman för en apa. Jag har bara berättat vad som händer i det brittiska parlamentet. Eftersom Susanne Burman företräder regeringen får hon vara glad att hon gör det i den här kammaren och inte i det brittiska parlamentet.
Fru talman! Susanne Eberstein har ingenting att tillägga. Det var för dåligt.
Fru talman! Jag ska inte svara på alla frågor som är ställda till statsministerns medarbetare, men en fråga ställdes till mig och den ska jag försöka besvara. Den gällde om den generella välfärden har urholkats i och med att det nu finns privata försäkringslösningar på marknaden. Och svaret är naturligtvis ja, precis som jag sade i mitt anförande. Lösningen är ju att vi, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, avser att höja taken i sjukförsäkringarna. Det är en inställning som jag också förstår att Folkpartiet har. Det är bra, för den generella välfärden måste omfatta många, så att inte flertalet känner sig tvingade att söka andra lösningar. Mitt problem blir då hur Folkpartiet tänker lösa detta, eftersom man ska samregera med bl.a. Kristdemokraterna som vi hörde nyss absolut inte kunde tänka sig den lösningen. Centern är inte inne på den lösningen. Jag har för tillfället inte kunskap när det gäller Moderaterna. Jag är alldeles övertygad om att den majoritet som nu sitter kommer att hantera den här frågan, liksom många andra frågor, väl när det gäller att återskapa den generella välfärden. Frågan är hur Folkpartiet tänker hantera den.
Fru talman! Det var alldeles rätt, som Susanne Eberstein uppfattade det, att jag ställde just den specifika frågan till utskottets ordförande. Men det var en missuppfattning från Susanne Ebersteins sida att jag frågade om sjukpenningförsäkringen.
Fru talman! Jag ber om ursäkt. Den fråga jag ställde till Ingrid Burman gällde ju att det säljs många fler privata sjukvårdsförsäkringar, Jag diskuterar mycket gärna - det gjorde jag i går i denna kammare - frågan om vi ska ha tak eller inte i socialförsäkringarna, alltså inkomstbortfallsförsäkringarna. Men jag är tacksam om Ingrid Burman är vänlig och svarar på frågan om hon tycker att det är ett problem och ett tecken på att den generella välfärden har blivit sämre att det är så lätt att sälja privata sjukvårdsförsäkringar.
Fru talman! Jag ska försöka besvara även den frågan. Jag uppfattade att det handlade om generell välfärd och sjukförsäkringar, men vi ska ta tag även i den här frågan. Jag tror att detta är ett tecken på många saker. Det ena är naturligtvis ett tillgänglighetsproblem, vilket Bo Könberg är väl medveten om att den här majoriteten avser att hantera och även satsar pengar för att hantera. Den andra delen tror jag har sin grund i att det finns en rad privata sjukvårdsinrättningar som erbjuder tilläggstjänster vid sidan av den ordinarie sjukvården. Senast var det S:t Göran som i samarbete med Skandia var på väg i denna riktning. Det innebär att det skapas en otrygghet bland människor, att man ska börja betala sjukvården med den privata plånboken. Då tittar man i sin privata plånbok och den känns väldigt tom. Då söker man försäkringslösningar. Medicinen mot detta - jag hoppas att Bo Könberg delar uppfattning om det receptet - är att vi fortsätter att satsa på den offentliga sjukvården. Vi ser till att den erbjuder den vård som människor efterfrågar och försöker så att säga att begränsa den vård som skulle erbjudas i tilläggstjänster mot privat betalning. Vi bygger vidare på den generella välfärden i offentlig regi. Jag hoppas att jag och Bo Könberg är eniga om detta.
Fru talman! Ingrid Burman och jag är inte eniga om att det ska ske i offentlig regi, om hon med det menar att sjukvården ska produceras i offentlig regi. Det är en av de stora stridsfrågorna mellan våra två partier. Vi är för en generell välfärd och en offentlig finansiering, men ser väl att den kan presenteras av många olika. Man kan ha privata tandläkare, man kan ha offentliga tandläkare, man kan ha privata husläkare osv. Där skiljer vi oss åt. Det intressanta med svaret var, om jag uppfattade det rätt, att det bekräftade mitt försök till analys, dvs. att det är bristerna under de sju socialdemokratiska åren, stödda av Vänsterpartiet, som har lett till att det går att sälja privata sjukvårdsförsäkringar. Under de borgerliga partiernas tre år var det omöjligt att sälja privata sjukvårdsförsäkringar. Det var en marknad som stod helt och hållet still. Det gjorde den just på grund av det som Ingrid Burman snuddade vid, nämligen tillgänglighetsproblem, för att använda ett lite byråkratiskt ord, eller köer. Är köerna borta är det mycket få människor som ovanpå det de har betalat i skatt väljer att ta privata sjukvårdsförsäkringar. Jag tror att vi på det lilla delområdet var nästan överens i analysen.
Fru talman! Jag uppmärksammar att Bo Könberg, om jag uppfattat namnet rätt, är en mästare i härskartekniker. Vi har fått erfara både osynliggörande - att inte kunna hålla reda på vad de kvinnliga meddebattörerna heter - och förlöjligande genom att vi åläggs olika egenskaper som vi inte vill kännas vid, t.ex. att jag skulle vara skrytsam. Det vore mig alldeles fjärran att skryta, särskilt när jag sitter i den prekära belägenheten att få hoppa in i ett utskott i stället för en ledamot som är långvarigt sjuk och dessutom får försöka ta itu med vissa frågor som rör ett annat utskott, där en av våra ledamöter också är sjuk. Detta hoppas jag att Bo Könberg kan ta tillbaka. Det han har svårare att ta tillbaka är en motion som Folkpartiet skrev för två år sedan. Det är den historieskrivningen jag har. Jag nöjer mig inte med att gå tillbaka ett år, utan jag går tillbaka inte till oktober i år, inte till förra året utan till för två år sedan. Då hade vi en motion uppe i socialutskottet från Folkpartiet om finansiell samordning. Jag skulle vilja fråga Bo Könberg om den senaste motionen, som vi skrev ihop, och varför Folkpartiet inte är berett att fullfölja sina tankar, som jag har hört framföras tidigare av folkpartister, nämligen att utvidga rehabiliteringsåtgärderna till att omfatta även försök inom Socsam och Frisam.
Fru talman! Jag tror att jag redan har bett om ursäkt för att jag missuppfattade ett namn. Jag har mina fel och brister, och jag försöker att erkänna dem så gott det går. Däremot blev jag lite förvånad över svaret. Jag hänvisade till en motion som väcktes för två månader sedan av Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. Precis som Kenneth Johansson undrar jag vad det är som gör att man från Miljöpartiet har ändrat sig och gjort en helomvändning i den här frågan. I det förra inlägget var man inte speciellt rak när man hävdade att det berodde på någonting som någon annan hade sagt för två år sedan. Min fråga gällde - och det vore bra om vi kunde få svar på den, inte bara vi här i kammaren utan också andra - vad det är som gör att Miljöpartiet inte var berett att fullfölja det arbete som vi gemensamt har bedrivit sedan november i fjol. Jag har full respekt för att det kan vara svårt att hoppa in som ersättare. Men jag hoppas ändå att de två utmärkta personer från Miljöpartiet som arbetade med den här frågan och som nu är sjuka har kunnat förmedla en del av det som hände under dessa 8-9 månader. Har de inte gjort det finns ju motionen. Hade man gjort det hade man kunnat få en majoritet.
Fru talman! Det är ju det som jag undrar lite grann över. Självklart vet vi vad våra kamrater har sagt tidigare. Vi kan inte stanna vid oktober. Jag delar Bo Könbergs otålighet över att det inte händer så mycket på det här området, absolut. Men varför begränsar ni er i er reservation i socialförsäkringsutskottet till den finansiella samordningen mellan försäkringskassan och hälso och sjukvården? Ni hävdar i er reservation att köerna till vård och behandling och bristande rehabilitering kostar försäkringskassan pengar i form av utbetalning av sjukpenning och i värsta fall onödiga förtidspensioneringar. jag håller absolut med om det. Det var ju en av grunderna för att skriva en gemensam motion, att vi hade denna samsyn. Men varför begränsar ni er då? Ni skriver i sista meningen i Centerns och Folkpartiets reservation: Finansiell samordning mellan försäkringskassan och hälso och sjukvården kan ändra på detta. Det är ju det som vi inte är överens om. Nu anser socialdemokraterna att det går att komma vidare med oss och Vänsterpartiet. Jag anser att det är ni som har svikit det som vi då var överens om. Det gäller inte bara att begränsa sig till Finsamförsöken. De är helt okej, och jag vet att det var ni som startade dem en gång i tiden, men det blir för begränsat. Det finns jättebra Socsamförsök, och man behöver föra in även arbetsmarknaden för rehabiliteringens skull. Ni skriver ju det själva. Varför kan ni inte vara med och fullfölja det hela? Det hade väl varit en utomordentligt stor bredd om även Folkpartiet och Centern hade varit med.
Fru talman! I den motion som jag hänvisade till nämns såväl Finsam som Socsam. För kammaren kan jag bara upprepa det som är känt för många, nämligen att såväl Finsam som Socsam innehåller finansiell samordning. De bägge propositioner som ligger till grund för både Finsam och Socsam lades fram av den borgerliga regeringen med min namnteckning på. Så jag har inte det minsta emot Socsam. Antingen är det så att det är en medveten eller omedveten förvirring - jag hoppas det senare. I motionen finns detta med. Det är inte så som det antyddes, att vi har avgett en reservation och att Miljöpartiet därefter har gjort upp med socialdemokraterna, utan Miljöpartiet vägrade att fortsätta samtalen med oss och gick ihop med de andra partierna. Det är alltså en helt felaktig historieskrivning, och jag är ledsen för att den framförs. Jag hoppas återigen att det är av misstag.

Fru talman! Kommittén Välfärdsbokslut över 90 talet avlämnade sin slutrapport för någon månad sedan. Där kan man inhämta mycket kunskap. Om det område som vi behandlar här skriver man bl.a. att spädbarnsdödligheten nästan halverades under 1990 talet. Sverige har i dag världens lägsta spädbarnsdödlighet. Medellivslängden ökade kraftigt under 90 talet, med mer än över ett år för kvinnor och drygt 1 1⁄2 år för män. Den som lever i Sverige i dag bor i ett land som ligger i världstopp när det gäller medellivslängd. Jag påstår inte att detta enbart är sjukvårdens förtjänst. Många faktorer samverkar när det gäller folkhälsa. Men jag konstaterar att detta har skett samtidigt som socialdemokraterna har tvingats att ta ett huvudansvar för att sanera landets ekonomi på ett sådant sätt att det tyvärr har drabbat även sjukvårdens ekonomi. Bilden av svensk folkhälsa och sjukvård är mångfasetterad. Det finns de som bara målar upp en eländesbild. Därför tycker jag att det är bra att ta till sig en del av det som välfärdsbokslutet konstaterar kring Men förvisso finns det också bekymmer. Den andel av befolkningen som känner oro och ångest har ökat, konstateras i välfärdsbokslutet. Det finns regionala skillnader, könsmässiga skillnader och skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper, som många tidigare talare har varit inne på. Chatrine Pålsson tog upp den specifika frågan om könsskillnader och hälsa. Dessutom vill jag påminna Chatrine Pålsson om att vi väntar på en folkhälsoproposition under våren där denna fråga kommer att vara högaktuell. Tillgängligheten till vården måste förbättras. Personalrekryteringen är ett bekymmer på både kort och lång sikt. Där måste åtgärder vidtas. Välfärdsbokslutet konstaterar också: Det historiskt starka stödet för de grundläggande principerna i den svenska välfärdspolitiken har inte försvagats nämnvärt under 1990-talet. Detta gläder mig som socialdemokrat. Jag kan förstå att en del andra har en helt annan uppfattning i det fallet. Men människor sätter, trots de ekonomiska svårigheterna, sin tillit till de grundläggande värderingar som vi har för vårt välfärdssystem och sjukvårdssystem. Det grundläggande för att man ska kunna bedriva en bra sjukvård i ett land är självfallet att landets ekonomi är i balans, att man har kontroll på utgifterna och inkomsterna. I tre omgångar har nu Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunnat medverka till beslut som innebär förstärkningar av sjukvårdens ekonomi. Det gäller dels de berömda försvarsmiljarderna, dels den uppgörelse som har träffats om att tillföra 3,75 miljarder i köbekämpningspengar. Chris Heister säger lustigt nog att detta inte är några nya pengar. Men i moderaternas motion plockar man bort dessa 3,75 miljarder som en besparing och sätter minus framför dem. Det som inte är några nya pengar lyckas man i sin motion att ta bort. Det är trolleri i den högre skolan, såvitt jag förstår. Leif Carlson pekar mycket riktigt på att man vill anslå ytterligare 7 miljarder kronor till sjukvården under de närmaste tre åren. Men Leif Carlson läser bara en rad i moderaternas ekonomiska motion. Läser man ytterligare rader ser man att moderaterna för nästa år vill ta bort 2 1⁄2 miljarder i statsbidrag, året därpå ytterligare 8 miljarder i statsbidrag och året därpå 14 miljarder i statsbidrag. Hur man än läser s. 83 i moderaternas ekonomiska motion blir det ett minskat ekonomiskt utrymme för att bedriva sjukvård. Den helhetsbilden vill jag delge kammaren och dem som möjligtvis lyssnar till den här debatten. Det är något av ett hyckleri, Leif Carlson, att bara ta med en rad i en ekonomisk motion och inte redovisa de två rader som innebär kraftiga inskränkningar i anslagen till den svenska sjukvården.

Fru talman! Conny Öhman säger att om man överskrider budgeten är det ingen konst att ta bort köerna. Då rekommenderar jag Conny Öhman att åka till Kalmar län och träffa sina partikamrater och till Värmland, som har landets sämst skötta ekonomi och som inte ens fick kredit hos bankerna, men som har växande köer trots sina underskott. Där har Conny Öhman en mission att fylla. Sätt i gång! När det gäller läkemedlen vill jag säga att vi har lagt fram förslag som sedan har kommit upp i t.ex. den senaste läkemedelsutredningen. Det handlar om bättre kassationsåtgärder och bättre handhavande av läkemedel. När det gäller t.ex. komfortläkemedel menar jag att dessa ska man betala själv när de inte används för sjukdom. Men vi vill inte göra på det ovanligt osympatiska sätt som regeringen gör, nämligen att göra handlingarna offentliga och ägna regeringssammanträdena åt att tala om folks vikt, deras sexuella bekymmer och om de möjligen ska ha medicin. Det är alltså en viss skillnad här. Fru talman! När det gäller apoteksmonopolet har också statens utredningar sagt att det finns miljarder att tjäna på att avveckla monopolet. Fru talman! Jag har ett par frågor till Conny Öhman. I Socialstyrelsens hälso och sjukvårdsrapport talar man om hur viktigt det är att få bort ineffektiva behandlingsformer, därför att de medför stora kostnader, vilket vi länge har sagt. SBU gör de utvärderingar som behövs för att man ska kunna göra det. Man har en liten budget på 30 miljoner. Vi säger att den bör ökas med 10 miljoner, därför att det ger tio eller tjugofaldigt igen att få bra behandlingar plus att det blir bättre vård för patienterna. Men Socialdemokraterna är passiva. De bifaller inte en ökning av det anslag som kan göra att vi får en bättre utvärdering, en bättre sjukvård och nöjdare patienter. Vid presskonferensen framkom det också att patienterna var mer nöjda med servicen hos privatpraktiker. Landstingsförbundet som var med där kunde inte riktigt förstå det här. Kan Conny Öhman möjligen förklara vad det är som gör att människor är mer nöjda med servicen hos de privata?
Fru talman! Jag har ett mycket gott betyg att ge SBU. Man har presterat ett 80-tal rapporter det senaste året. Sprid dem ut till svensk sjukvård på ett effektivt sätt, så är jag säker på att vi kommer att få bra effekt av detta. När det gäller realismen i Moderaternas ekonomiska alternativ frågar jag om det är möjligt att säga att de saker som ni moderater föreslår ger de budgetkonsekvenser som ni säger för ett år. Jag hävdar att det måste vara omöjligt att säga att Apoteket AB rakt av ska ta bort 600 miljoner i kostnader nästa år för att kunna finansiera Moderaternas besparingsalternativ. Leif Carlson har ju varit med i många sjukvårdsdebatter här i riksdagen. För några år sedan sade Leif Carlson att sjukvården inte behöver mera pengar. Nu var det stora flaggskeppet i Leif Carlsons anförande att Moderaterna ställer upp med 7 nya miljarder till sjukvården. Men det är ju inte 7 nya miljarder, utan det är ett minus till sjukvården. Det är faktiskt så att Leif Carlson och Moderaterna är de enda bedömare av svensk sjukvård som hävdar att sjukvården skulle klara sig med mindre resurser, när vi faktiskt vet att sjukvården står inför stora utmaningar i form av nya medicinska landvinningar och i form av en åldrande befolkningen i det här landet.
Fru talman! Det är just bl.a. för att SBU:s skrifter ska skrivas, och gärna bli fler, som vi avsätter mer pengar. Det säger ni nej till. Det är inte Apoteket AB som vi ska begära pengarna av. Vi tänker ta bort Apoteket AB och se till att det blir konkurrensutsatt. Vi har sagt att man inte ska sätta in pengar i ett system som inte fungerar. Då börjar det aldrig fungera ordentligt utan då fortsätter den dåliga funktionen. Man bara smetar över och döljer såren. Därför måste man först göra stora förändringar. Sedan tror jag, och vi har aldrig sagt annat, att sjukvården kommer att behöva mer pengar. Vi har nu visat på en väg, eftersom sjukvården är i sådan kris, att vidga sjukvårdens möjligheter att få in andra aktörer, benchmarking, konkurrensutsättning, morötter och bestraffningar för att få ut en bättre effekt. För det avsätter vi pengar. Sedan, fru talman, fick jag inget svar på varför patienter tycker att det är bättre att går till privata vårdgivare. Jag tror faktiskt att det beror på att landstingen är planekonomiska monopol. Sådana har alltid som kännetecken dålig service och dålig patienttillfredsställelse. Slutligen, fru talman, måste jag säga att efter att nu ha lyssnat på socialdemokraternas talesmän i sjukvårdsfrågor förstår jag faktiskt varför inte socialministern kom hit och mötte folkets valda representanter. Den sjukvårdspolitiken skulle jag inte vilja stå och försvara.
Fru talman! Vi som står för denna politik hoppas också att Leif Carlsson inte ställer sig upp och pratar för den. Först detta med patienternas tillfredsställelse med vården, Leif Carlsson. Så länge jag har sysslat med sjukvårdspolitik har det varit på det viset, och det är min uppfattning, att när människor som väl har fått sin vård i det här landet i efterhand tittar på sitt vårdförlopp, den vård de har fått alltifrån diagnostik till det att de känner sig friska igen, är utomordentligt nöjda med den vård som ges i Sverige. De som är kritiska, berättigat kritiska, är självfallet de människor som tvingas vänta för länge innan de får den vård som de gärna skulle vilja få snabbare. Så enkelt är det för mig. Sedan vet jag inte om Leif Carlsson har läst veckans nummer av Dagens Medicin. Där säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall att hon riktar hård kritik mot Stockholms läns landsting för att privatiseringarna i Stockholm går för snabbt och motverkar sitt syfte. Hon säger: Privatisering har blivit ett mål i sig. Men det finns inget nytänkande. Vi ser inte att vården förbättras för medborgarna. Det är Vårdförbundets ordförandes ord om det som händer just nu för medborgarna i Stockholms läns landsting.
Fru talman! Conny Öhman nämnde mot slutet av sitt anförande att det under den borgerliga tiden i början av 90-talet var så att sjukvården drevs på krita. Några av oss har ju hört det där argumentet förut. Jag får väl bara påminna om att Sverige i början av 90 talet gick igenom den värsta ekonomiska krisen på sådär två generationer, sedan 1930-talet. Det var också så att sjukvårdens resurser under de där åren tvingades minska med ca 5 %. Så det var inte så mycket krita. Jag har heller inget minne av att Conny Öhman och hans partivänner krävde större minskningar av sjukvårdens resurser. Det glädjande som hände de åren var att svensk sjukvårdspersonal gjorde en fantastiskt insats. Trots minskningen av resurserna med 5 % ökade de den vård som gavs med 9 %. Det var alltså sammantaget en produktivitetsökning på 14-15 %. Det var utomordentligt imponerande. En av de frågor som jag tog upp var att den här förbättringen helt har upphört under de sju förlorade åren med Socialdemokraterna. Jag noterar att Conny Öhman är överens med mig på en av de fyra punkter som jag tog upp, det här om husläkarutbyggnaden och vad som har skett där på senare år. Jag vet ju att Conny Öhman precis som jag är mycket engagerad i att få en utbyggnad av det hela. Jag vet det, för vi förde ju samtal om det förra hösten. Då lärde jag mig att Conny Öhman hade den inställningen. Från vår sida, från Folkpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets sida, levererade vi det vi skulle i samband med den nationella handlingsplanen. Hur det gick i den andra delen har vi ju redan varit inne på i dagens debatt och i gårdagens debatt i denna kammare. Men hur är det med de tre återstående frågorna, Conny Öhman? Är köerna i dag kortare än för sju år sedan? Är äldreomsorgen i dag bättre än för sju år sedan? Har produktiviteten ökat alls under Socialdemokraternas sju år?
Fru talman! När det gäller detta med primärvårdens bemanning har ju Bo Könberg många gånger hänvisat till utvecklingen i Stockholm. Därför var det intressant att ta del av Dagens Medicins redovisning av hur det står till med fördelningen primärvård kontra öppenvårdsbesök på sjukhus. Det betyg man får här är ju faktiskt att just Stockholms läns landsting är det sämsta i landet i det avseendet. Det är ju en partibroder till Bo Könberg som i allra högsta grad har ansvaret för detta. När Bo Könberg i diskussioner säger att han är intresserad av att förstärka bemanningen borde väl det även gälla, Bo Könberg, i det landsting som är Sveriges största, och där dessutom Folkpartiet har ett betydande inflytande när det gäller sjukvårdsutvecklingen? Men alldeles uppenbart är det inte på det viset att döma av den redovisning vi har sett i Dagens Medicin, utan det förhåller sig precis tvärtom. Är Folkpartiets inställning till primärvård en läpparnas bekännelse eller är man beredd att följa upp det man har sagt i ord med handling i de landsting där man faktiskt själv har möjlighet att påverka? Sedan får jag säga att det som Bo Könberg tar upp är stora frågor som det är svårt att svara på i ett tvåminutersinlägg. Helt klart är ju att antalet prestationer i svensk sjukvård ökar år för år. Titta på vilken diagnos, vilken behandling som helst. Titta på de stora som var föremål för vårdgarantin i början av 90-talet. Bo Könberg vet ju liksom jag, även om det inte ingår i den borgerliga retoriken, att den här vårdgarantin med de tio punkterna faktiskt beslutades innan valet 1991. I retoriken i talarstolen sade Bo Könberg att det var något som infördes under den borgerliga regeringstiden.
Fru talman! För att ta den sista frågan först är det alldeles sant att det fattades ett beslut på våren 1991, när vi fortfarande hade en socialdemokratiska regering. Men det är också sant att några månader innan lades det fram en motion från Folkpartiets sida som ledde fram till det ställningstagandet. Men vi behöver kanske inte bråka så mycket om vem som tog initiativet till vårdgarantin. Den hade diskuterats redan på 80-talet i andra sammanhang och från andra partiers sida. Det här gällde mer vad som hände för medborgarna. Då handlade min fråga bara om detta: Är det längre köer i dag eller inte? Det är för komplicerat, säger Conny Öhman. Jag vet inte om det är så komplicerat. Jag tror nästan inte att det finns någon i Sverige som sysslar med frågan som inte instämmer med min bedömning, dvs. att vårdköerna i dag är längre än de var för sju år sedan. I fråga om äldreomsorgen sade jag i mitt inlägg att det är svårare att bedöma. Jag var orolig för att det var sämre. Det har inte kommenterats. Vad gäller produktiviteten redovisar jag alla mina källor, och jag undrade om det fanns någonting som talade emot bedömningen att det egentligen inte har hänt någonting under socialdemokratisk tid om man ser på hur mycket vi får ut per vårdkrona. Till sist, för frågor bör ju besvaras, har vi frågan om Stockholms läns landsting och besöken. Jag har också hunnit se den där artikeln. Mitt intryck var att den inte handlade om bemanningen. Jag kan ha läst fel, men mitt intryck var att den handlade om hur många besök som gjordes på sjukhus respektive inom primärvården.

Fru talman! Jo, men Bo Könberg, det är väl ändå så att det ska finnas en viss relation mellan bemanningen och antalet besök man gör inom primärvården. Rimligtvis borde det vara så att om man har en låg bemanning inom primärvården presteras det färre besök. Har man en hyggligt bra bemanning inom primärvården presteras det mer besök. Speciellt gäller detta om man hanterar det på det sättet att man ser till att man har vissa kommunicerande kärl mellan primärvården och sjukhusens öppna vårdmottagningar. Då borde det vara på det sättet att man faktiskt även i ett borgerligt styrt landsting skulle kunna ha en ambition att föra över en del onödiga besök på sjukhus till vårdcentralerna, till primärvården. Uppenbarligen finns inte det styrsystemet i Stockholms läns landsting. När det gäller äldrevården är det ju så att den här kammaren har fattat beslut om en handlingsplan. Det finns en summa pengar till det. Den planen sjösätts just nu ute i Sverige. En av de punkter som är ett bekymmer när det gäller äldrevården är ju de facto helt klart att tillgängligheten i fråga om läkare är för låg inom äldrevården. Det var en av de saker som också togs upp i den nationella handlingsplanen; att en hel del av de pengar som avsätts där ska användas just till att förbättra läkarinsatserna i äldreboendet i Det var ju nödvändigt att göra det, för en av de saker som faktiskt slog sönder det system vi hade när det gäller läkarkontinuiteten inom äldreboendet i Sverige var ju just det husläkarsystem som Bo Könberg var med om att införa. Det var en åtgärd som på en del håll ganska radikalt slog sönder kontinuiteten i läkarbemanningen i äldreboendet i Sverige. Och det som vi nu delvis har att göra är att reparera skadorna av det.
Fru talman! Inledningsvis handlade det om forskningen om kvinnors och mäns förutsättningar och hälsa. Där vill jag bara kommentera att hela 1,6 miljonersklubben väntar på handling. Vi har i denna kammare vant oss vid att få löften om propositioner som ska innehålla vissa saker, bl.a. löften om utredningar. Men det är handling som räknas. Och jag är glad om det kommer med till våren i propositionen. Jag ska noga följa det. Conny Öhman läste ur Välfärdsbokslutet. Jag brukar också försöka ta del av det. Men en sak undrar jag: Varför refererar inte Conny Öhman till den psykiska hälsan för vår befolkning, eftersom det kommer larmrapport efter larmrapport om hur den psykiska hälsan försämras? Det fanns rapporter i dag i medierna om hur många procent av kvinnorna och männen i Sverige som äter psykofarmaka. Det är ett jättestort problem som jag måste säga är det som jag kanske oroar mig mest för. Varför tog inte Conny Öhman upp det? Och delar Conny Öhman min oro inför den psykiska ohälsan hos den svenska befolkningen?
Fru talman! Vi får båda läsa folkhälsopropositionen när den kommer. Uppdraget till Socialstyrelsen står det om i underlaget från regeringen till denna budget. Jag sade exakt följande när jag citerade ur Välfärdsbokslutet: Den andel av befolkningen som känner oro och ångest har ökat. Jag tog alltså upp den frågan, och den oroar mig.
Fru talman! Nu handlar det inte bara om vanlig oro och ångest för att man inte ska vård därför att man får stå i kö. Man har också andra inbyggda saker som kan göra att man utvecklar antingen en psykisk sjukdom, akut eller kronisk, eller att man lever under ständig stress som gör att man blir oerhört tagen av detta. Jag hoppas därför att Conny Öhman kan utvidga psykiatrin till att gälla mer än ångest och oro.
Fru talman! Självfallet rör psykiatrin väldigt mycket. Vi behöver inte definiera vad psykiatri är. Men med det som jag sade åsyftade jag självfallet alla psykiatriska problem.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Conny Öhman om det verkligen är riktigt att det är åldern och inte behovet som ska styra stödet till tandvården? Är det ett effektivt sätt att använda statens medel?
Fru talman! Jag tog inte upp tandvården alls i mitt anförande. Jag vet att Catherine Persson kommer att göra det senare. Jag tycker därför att det är lämpligt att Gunnel Wallin ställer den frågan lite senare till Catherine Persson som kommer att ta upp tandvården.

Fru talman! Sitter man i ett utskott ska man kunna svara på alla frågor. Eftersom vi nu diskuterar tandvård och folkhälsofrågor så ställde jag den frågan. Då kan jag ta upp en annan fråga i stället. Rapporten om genusforskning förelåg faktiskt 1996, så det är verkligen på tiden att det kommer ut någonting av den. Den gällde bemötande av kvinnor, läkemedel och att man inte bara utgår från en 25-årig man när man bedömer sjukvård. Detta säger jag för att ytterligare spä på det tidigare replikskiftet.
Fru talman! Jag satt själv med i den nationella folkhälsokommittén som har sett över hela folkhälsoproblematiken i Sverige. Den jobbade i tre år och lämnade sitt förslag för drygt ett år sedan. I den återfinns oerhört mycket när det gäller genusfrågor och många olika problemområden inom hälso och sjukvården och inom folkhälsoområdet. Just nu arbetar man med den proposition som ska läggas fram på basis av Folkhälsokommitténs arbete. Det är min förhoppning, och säkert också Gunnel Wallins förhoppning, att det i den kommer att återfinnas mycket som handlar just om denna mycket viktiga fråga. För några år sedan gavs ju Socialvetenskapliga forskningsrådet i uppdrag att göra väldigt mycket forskning på detta område för att skaffa underlag och kunskap. Nu har vi denna kunskap, och jag instämmer gärna i att det nu är dags för åtgärder i denna fråga.

Fru talman! Så här sent på kvällen är det vissa risker med att hänvisa till vissa personer och ange vissa namn med tanke på att vi börjar bli lite utmattade allihop, och då kan det bli fel. Jag ska därför försöka avstå från att göra det. Men jag ska göra ett undantag, och jag ska nämna Susanne Eberstein som i sin inledning beskrev årets budget som en reformbudget, och det föranledde faktiskt mig att ändra en del i mitt förberedda anförande. Hon räknade upp ett antal områden där regeringen och samarbetspartierna satsar mer pengar för att lösa de problem där det enligt Socialdemokraternas och stödpartiernas uppfattning har uppstått problem under besparingarnas 90-tal. Om man har varit med på det sociala området och inom sjukvården så kan man konstatera att många av de problem som hon faktiskt hänvisade till är problem som vi har upplevt från och till under betydligt längre tid än under de allra senaste åren på 90-talet. Snarast kan man väl säga att de första åren på 90-talet var ett undantag från dessa bekymmer, t.ex. när det gäller väntetider och köer inom sjukvården, mot vad som gällde under en stor del av 80-talet och också under 70-talet. Och vi har återgått till en situation, efter den borgerliga regeringstiden i början av 90-talet, som snarast var den som rådde generellt sett under 80-talet och under 70-talet, inte minst på sjukvårdens område. När det gäller det område som jag i första hand ska tala om, handikappolitik eller politik för att stödja personer som har olika former av funktionshinder, så noterade jag inte att Susanne Eberstein angav en enda reform. Jag medger att det finns en del nya pengar anslagna, men någon reformbudget för de funktionshindrade skulle jag inte vilja kalla den här budgeten som vi nu diskuterar. Jag tycker också att det är talande att Susanne Eberstein i sin inledning nöjde sig med att beskriva vilka nya pengar som tillförs välfärdsområdet och inte minst det sociala området och sjukvårdsområdet. Men hon berättade inte på en enda punkt vilka brister inom välfärdssystemet som möjligen kan bero på felaktigheter eller ineffektiva system. Jag delar inte Socialdemokraternas uppfattning vare sig i det ena eller i det andra avseendet. Det är inte bara, eller ens i första hand, av ekonomiska skäl som vi kan se revor i välfärdssystemet. På område efter område kan vi tvärtom konstatera att sättet att organisera välfärden i sig leder till brister och att mer pengar knappast kan avhjälpa dessa brister. Jag återgår då till hur jag som landstingspolitiker upplevde en stor del av 80-talet, inte lika mycket på 70-talet. Då konstaterade vi varje år att vi för att lösa köproblemen inom sjukvården måste höja skatten. Och nästan varje år hade vi i flera landsting diskussioner om mer pengar för att lösa problemen i vården. Och uttrycket köpengar har inte uppfunnits i de uppgörelser som har gjorts mellan regeringen och landstinget här, utan köpengar till sjukvården har jag varit med om att anslå under en stor del av 80-talet. Det var lika meningslöst som att kasta pengar till svinen. Varje år ökade köerna, trots att resurserna ökade i samma utsträckning. Då var det intressant att notera att den produktivitetsmätning som Bo Könberg hänvisade till. Den gjordes under de år då resurserna till sjukvården drogs ned i början av 90-talet. Man konstaterar att produktionen faktiskt ökade trots att resurserna minskade. Jag kan ställa mig frågan, för att inte rikta den till Susanne Eberstein: Kan det möjligen ha berott på att man genomförde någon förändring i struktur och system som gjorde sjukvården effektivare, eller var det tillfälligheter som ledde till att produktiviteten ökade under den perioden? På område efter område kan man konstatera när man ser den här budgeten att det visserligen är resurstillskott, men man kan inte se någon tendens till omprövning av systemtänkande, stordriftstänkande och monopoltänkande hos majoriteten över huvud taget. Det gäller inte bara sjukvården. Det gäller handikappomsorgen, läkemedelsområdet, hjälpmedelsområdet och gäller, det har jag noterat särskilt tydligt allra senast, hörselvården och tolkverksamheten ute i landstingen som är organiserade efter samma principer och uppvisar precis samma bekymmer och problem som alla andra monopol. Utan att jag ska jämföra med produktionen av bilar, muttrar eller någonting annat i de östeuropeiska planekonomierna uppvisar monopolsystemen alla symtom som också de planekonomiska produktionsmonopolen uppvisade i Östeuropa. Vår uppfattning från moderat sida, och det har också Leif Carlson varit inne på, är att vi sannolikt kommer att behöva att skjuta till kanske ganska mycket pengar till sjukvården för att täcka behoven av en åldrande befolkning i framtiden. Men det viktigaste är, för att de här pengarna ska få en effekt, att vi måste skapa nya system för att fördela pengarna så att de ger incitament till dem som är produktiva ute i vården och incitament till människor att själva välja formen för hur de här tjänsterna ska tillhandahållas så att de är effektiva och tillgodoser människors egna behov. Konkurrens och valfrihet är viktiga i sig. Människor, särskilt de som har svåra problem på grund av sjukdom, funktionshinder eller annat, får inte bara större möjligheter att välja mellan olika alternativ, utan de får också därigenom möjligheter att utforma sin egen livssituation efter de specifika behov som varje enskild individ har. Därför kan man inte ensidigt diskutera de ekonomiska ramarna för välfärdssamhället utan att också ta hänsyn till de behov som finns att förändra systemen och strukturerna. Fru talman! Jag ska nämna två områden som vi ändå har reservationer på och som rör funktionshindrade. Det ena gäller frågan om att föräldraskap ska motivera möjlighet att få assistans för en svårt funktionshindrad förälder. När LSS, lagen om assistansersättning, infördes i mitten av 90-talet angavs i propositionen att den frågan skulle utredas särskilt och att regeringen avsåg att återkomma till frågan. Den har aktualiserats under ett antal år, men först nu har den kommit upp på bordet genom ett antal motioner och yrkanden från vårt partis sida. Vi har reserverat oss till förmån för att regeringen ska återkomma med ett förslag som innebär att också föräldraskap motiverar assistans inom ramen för assistansreformen. Det andra gäller hjälpmedelsgarantin. Vi vet alla i dag att hjälpmedelssituationen ute i landstingen är bekymmersam. Det beror inte bara på pengar utan på att man har en organisation som inte fungerar. Man är hänvisad till landstingens och ibland kommunernas hjälpmedelscentraler samtidigt som det finns ett utbud på marknaden som de handikappade och funktionshindrade inte har möjlighet att utnyttja. Vi vill med förtur utreda formerna för en heltäckande hjälpmedelsreform som innebär att vi öppnar marknaden för hjälpmedel och skapar förutsättningar för en ökad effektivitet inom hjälpmedelshanteringen och större möjligheter att introducera nya hjälpmedel för de funktionshindrade på marknaden. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Jag står naturligtvis bakom de övriga reservationer som moderaterna har skrivit under.

Fru talman! Den här debatten skulle handla om den övergripande ekonomiska politiken, sjukvårdspolitiken och handikappfrågor. Jag ska hålla mig till handikappfrågorna. Vänsterpartiet står bakom de mål för handikappolitiken som riksdagen har beslutat om och som innebär i korthet ett samhälle där kvinnor och män med funktionshinder ska vara fullt delaktiga. Vi anser att principen om alla människors lika värde ska vara en grundläggande utgångspunkt för hur samhället ska utformas där människor med funktionshinder inte utgör något undantag. Det är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, utifrån var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. När vi tittar tillbaka i tiden har det hänt en hel del på det handikappolitiska området, som Vänsterpartiet aktivt har varit med och drivit. Det gäller assistansreformen som har haft oerhört stor betydelse för de funktionshindrade. Resurserna har utökats år från år, så även 2002. 65-årsgränsen är borta, åtgärder mot domstolstrots, lag mot diskriminering i arbetslivet, personliga ombud till psykiskt funktionshindrade - för att nämna några åtgärder. Tillsammans med regeringspartiet har Vänsterpartiet tagit fram den nationella planen för handikappolitiken Från patient till medborgare som handlar om tillgänglighet och diskriminering. Denna plan är ett steg till att utforma ett samhälle för alla. Det är ett stort ansvar som riksdag och regering nu har för att förverkliga dess intentioner de kommande åtta åren. Vänsterpartiet har också aktivt medverkat till ett tillkännagivande om att biståndsbeslut som ej verkställts ska ses över och att regeringen ska återkomma med förslag till åtgärder. Vi har även medverkat till ett tillkännagivande när det gäller bilstödet. Nyligen har man tillsatt en utredning som ska se över hjälpmedelsfrågan. Detta är frågor som funktionshindrade har en stor del i. Vi har också antagit betänkandet om maxtaxa för äldre och funktionshindrade i samarbete med regeringspartiet och Miljöpartiet. Där får vi ett högkostnaddskydd för avgifter inom äldre och handikappomsorgen samt ett nationellt förbehållsbelopp. Detta ska träda i kraft till sommaren 2002. Detta kommer att få stor betydelse för många av de funktionshindrade. Så det kommer reformer även 2002, även om en del tycker att det inte händer så mycket. Vi i Vänsterpartiet anser att en hel del har gjorts men att det också återstår mycket att göra. I vår reservation 38 tar vi upp LSS och makars ansvar där det förväntas att äkta make eller sambo alltid ska finnas till hands för att tillhandahålla assistans inom ramen för äkta makars ansvar för varandra. Visst ska man känna ansvar för varandra, men det måste också finnas gränser. Försäkringskassor och domstolar hänvisar till äktenskapsbalken och lämnar avslag på rätten till assistans enligt LSS. Vi i Vänsterpartiet anser att denna tolkning är felaktig. Äktenskapsbalken tar upp det gemensamma ansvaret för barn och ekonomi. Det är inte ovanligt att man inte kan upprätthålla sitt arbete fullt ut. Det finns också de som måste sluta sitt arbete på grund av att man helt enkelt inte orkar med att ta ansvar för både sin funktionshindrade maka eller make och ett förvärvsarbete. När det gäller LSS tar vi upp i vår partimotion upp olika problem med reformen. Vi anser däremot att LSS-reformen är mycket bra men att den också innehåller problem när det gäller tillämpningen, och där vi vill genomföra förbättringar. Därför anser vi att en översyn av LSS är nödvändig. Det finns mycket som är bra och som vi kan glädja oss över. Men vi har viktiga områden kvar framför oss. Det gäller de psykiskt funktionshindrades situation, arbetsmarknaden för funktionshindrade, diskriminering och den ekonomiska situationen för de funktionshindrade. Där har vi också fått ett tillkännagivande av riksdagen till regeringen att den ska återkomma med en utvärdering. Jag vet att rapporten är försenad. Den kommer inte förrän i slutet av januari, har jag fått rapporter om. Vi får nöja oss med det så länge. Vi återkommer senare till motioner från den allmänna motionstiden där vi bl.a. tar upp de funktionshindrade kvinnornas situation m.m. Vi kan också ställa oss helhjärtat bakom de krav som den samlade handikapprörelsen gjort i sitt valprogram och som debatterades nu på den internationella handikappdagen. Jag och mitt parti med mig anser att om det ska bli verklighet krävs det ett socialistiskt styre. Vänsterpartiet har under mandatperioden medverkat till mer resurser för kommuner och landsting. Det är vår bestämda uppfattning att det säkert kommer att behövas ytterligare resurser för att klara en utveckling av den offentliga sektorn och en förstärkning av den generella välfärden. Detta är viktigt inte minst för de funktionshindrade. För oss i Vänstern är det bara att konstatera att marknadsstyrning och privatisering kommer att vidga dessa klyftor ännu mer.

Fru talman! Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot grundläggande värden som delaktighet och solidaritet. Graden av handikapp är inte statisk utan snarare en funktion av samhällets sätt att vara. Funktionshindret blir i själva verket ett handikapp för den enskilde först när samhället inte förmår att kompensera bristerna. Människor med funktionshinder blir tyvärr i olika sammanhang negativt särbehandlade. Det är diskriminering. Bristande tillgänglighet är i sig också en diskriminering. Som yttersta ram för arbetet för funktionshindrades rättigheter behövs det därför en generell lagstiftning mot diskriminering. Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att arbeta fram ett sådant förslag. Vi kristdemokrater önskar att det arbetet drivs med högsta möjliga fart. De funktionshindrade har väntat länge på att få sin självklara rätt till full delaktighet i samhället. Trots en bred politisk enighet har det svenska samhället betydliga brister i det här avseendet. Det gäller framför allt tillgänglighet, men det finns även okunskap och bristande förståelse. I dagarna har Socialstyrelsen kommit med en rapport om den svenska sjukvården. När det gäller samverkan kring psykiskt funktionshindrade och psykiatrireformens målgrupp sammanfattar Socialstyrelsen det i några punkter som jag här läser upp. · Samverkan i rehabilitering för psykiskt funktionshindrade personer tenderar att minska. Rätten till daglig sysselsättning bör tillförsäkras. · Samverkan kring personer med omfattande psykiskt funktionshinder är svår att uppnå. · Ny institutionsvård riskeras att utvecklas för personer som inte får ett samordnat stöd i sitt boende. · Kommunernas personal, som står närmast de sammansatta behoven, saknar ofta kunskap och stöd för att lösa problemen. · Personliga ombuden kan spela en viktig roll. Uppbyggnad pågår, precis som utskottet poängterar i betänkandet. · Samverkan i den lokala verksamheten fungerar ofta men har svårt att överleva utan övergripande stödstrukturer. · Policydokument, kvalitetssäkringsplaner osv. är utan verkan om innehållet inte förverkligas. · Tillsynen bör uppmärksamma samverkansaspekten. Detta var Socialstyrelsens sammanfattning i punkter. De psykiskt funktionshindrade får alltså sina behov tillgodosedda på ett dåligt sätt. Sedan psykiatrireformens genomförande har ca 2 250 psykiskt funktionshindrade fått stöd enligt LSS. Men Psykiatriutredningen uppskattade att 20 000-40 000 psykiskt funktionshindrade hade sådant behov. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 42. En annan grupp som också har kommit på undantag är funktionshindrade barn. Här finns flera underligheter. Mycket av det är kommunalt betingat. Det grundar sig ofta på okunskap som bör åtgärdas. Där vet vi att Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete. Men det finns gott om exempel i vårt samhälle som jag tycker är hårresande. Flera kommuner nekar t.ex. funktionshindrade barn färdtjänst med hänvisning till föräldraansvaret. Man förutsätter att föräldrarna skjutsar sitt eller sina barn. Om familjen saknar bil förväntas man åka allmänna kommunikationer. Saknas allmänna kommunikationer har barnet ändå inte fått rätt till färdtjänst. När barn beviljas färdtjänst har de oftast så omfattande funktionshinder att de behöver hjälp även under själva resorna. Men när föräldrarna ansökt om ledsagare har de nekats det om barnet är yngre än 10 12 år. Det är oerhört allvarligt eftersom alla barn har skolplikt, även de funktionshindrade. Man inser ju själv att man inte kan ålägga föräldrarna att varje dag köra sina barn till skolan om de också ska ha ett arbete att sköta. Barnombudsmannen anser att det uppenbarligen förekommer en mycket tydlig diskriminering av barn. De flesta kommuner har rimliga regler om medresenärer. Men många kommuner tillåter bara en förälder att följa med på resan. Den andra föräldern och eventuellt syskon får ta sig till det gemensamma resmålet på annat sätt. Detta framkommer i en rapport från Vägverket. Henry Freij i Vägverkets expertgrupp i färdtjänstfrågor har uttalat sig i Gensvar, som är de blödarsjukas tidning. Han oroas av att kommuner tillämpar färdtjänstlagen annorlunda för barn än för vuxna. Han tycker att färdtjänstlagen är illa genomtänkt och att föräldrar till funktionshindrade barn får slåss för sina rättigheter på ett helt oacceptabelt sätt. Det visar sig också i den senaste undersökningen av RBU, Riksförbundet för Rörelshindrade Barn och Ungdomar, som det gör en gång om året angående livsvillkoren för familjer med funktionshindrade. 900 familjer har svarat på enkäten den här gången. Hälften av familjerna uppgav att de hade svårt att resa och mycket svårare än andra familjer. Bilstödet har inte heller barnperspektiv. Om en förälder beviljas bilstöd för ett barn med funktionshinder och ytterligare ett syskon blir handikappat kan inte bilen bytas till en större eller inte inom en viss tid. Om en förälder har fått bilstöd på grund av eget funktionshinder kan inte nytt bilstöd beviljas vare sig för byte eller köp av ny bil för ett funktionshindrat barn. Föräldrar med flera funktionshindrade barn får inte väga samman barnens funktionshinder för att få rätt bilstöd. Vuxna kan få varsin bil men inte en gemensam större med nuvarande regler. Fosterföräldrar ingår inte i personkretsen för bilstöd. Det tror jag mer är ett förbiseende som bör rättas till i det nya arbetet. Barnperspektivet saknas i fler sammanhang. Den nya förordningen för fördelning av bidrag till handikapporganisationer säger att enbart funktionshindrade personer får räknas vid beräkning av antalet gästdygn vid handikapprörelsernas rekreationsanläggningar. RBU:s anläggningen Mättinge är byggd för att hela familjen ska delta. Ingen förälder skickar väl ett litet barn ensamt till en sådan anläggning. Dessutom innefattas hela familjen av barnets handikapp. Denna nya bidragsberäkning gör att anläggningens driftsbidrag minskat med ca 500 000 kr det senaste året till 130 000 kr. Om de hade 500 000 kr mer innan förstår ni att det är en oerhörd drastisk skillnad för dem. Det äventyrar verksamheten. Vi tycker att det är bra att bilstödet ska ses över skyndsamt. Det finns material nog för att göra ett förslag om det. Vi hoppas att det kommer snabbt utan att man gör nya utredningar. Det torde finnas tillräckligt med sådant. Sedan väntar vi också på redogörelsen för Socialstyrelsens fördelning av anslagen. Det är inte acceptabelt om det slår som det har gjort i de exempel jag har visat här. Jag yrkar bifall till reservation 42. I övrigt står jag bakom de andra reservationer som vi också har undertecknat.

Fru talman! Catherine Persson radade i sitt anförande upp en massa olika områden med lokaler och andra platser som inte är tillgängliga för funktionshindrade. Inte minst handlar det om skolor och allmänna lokaler, lokaler som ska användas som vallokaler t.ex. i nästa års val. Enligt handlingsplanen ska detta vara åtgärdat till 2010. Jag skulle vilja fråga Catherine Persson om hon tycker att det är rimligt att så många funktionshindrade ska behöva vänta så länge innan de kommer in i allmänna lokaler. Ska inte Socialdemokraterna fundera om lite grann och göra som Folkpartiet, nämligen anslå pengar för att snabba upp den här tillgänglighetsreformen, som både ni och vi är angelägna om ska komma till stånd?

Fru talman! Vi i Folkpartiet tycker också att ansvars och finansieringsprincipen ska gälla. Men det är så pass stora brister i tillgängligheten, och det händer faktiskt väldigt lite ute i kommunerna. Det finns kommuner som inte ens en gång har tagit fram handlingsplaner ännu. Då kanske man ändå behöver ta sig en funderare på om man inte på olika sätt måste snabba upp det här. Vi tycker inte att det är rimligt att så många lokaler och andra platser inte är tillgängliga för funktionshindrade.

Fru talman! Jag ska fatta mig väldigt kort mot bakgrund av att Conny Öhman sade att Catherine Persson också skulle ta upp tandvården. Jag har viss förståelse för att Catherine Persson försöker begränsa tiden genom att koncentrera sig på handikapp, men jag skulle ändå vilja ställa en fråga till Catherine Persson. Det är samma fråga som jag ställde till Susanne Eberstein. När man nu har för avsikt att lägga fram ett förslag om ett högkostnadsskydd i tandvården undrar jag varför man inför en åldersgräns för detta. Anser man att behovet av ett högkostnadsskydd är större för en välbärgad 65-åring än för en ensamstående 45-årig mamma med försörjningsansvar för tonårsbarn? Jag skulle gärna vilja höra Catherine Perssons synpunkter på detta.

Fru talman! Om Catherine Persson hade läst hela vårt budgetalternativ skulle hon ha sett att den samlade politik som vi lägger fram förslag om skulle innebära att den ensamstående mamman hade mycket större möjligheter att försörja sig på sin egen inkomst och få både valfrihet och kvalitet i barnomsorgen än med den politik som socialdemokraterna står för. Men nu diskuterar vi tandvården. Catherine Persson försöker säga: Ni har ju så lite pengar, ni moderater. Hur kan ni lägga fram ett förslag om ett sådant högkostnadsskydd? Det som skiljer oss och er åt är att vi har ett högkostnadsskydd för dem som verkligen behöver vårt gemensamma stöd. Vi har en självrisk på 3 000 kr. Därutöver har vi ett ordentligt högkostnadsskydd. Vi har det för alla. Det är inte ett högkostnadsskydd värt namnet bara för dem över 65 eller 75 år, som ni har för avsikt att föreslå riksdagen. Det är det som jag tycker är så anmärkningsvärt. Socialdemokraterna talar om den gemensamma välfärden, talar om den solidariska finansieringen, och så gör de ett genombrott som innebär att man inte längre ska få ett ordentligt stöd efter behov, utan man ska få det efter ålder. Det tycker jag är så anmärkningsvärt. Det var mot den bakgrunden som jag ställde frågan till Catherine Persson: Hur kan det vara möjligt att man lägger fram förslag om ett ordentligt högkostnadsskydd för en välbärgad 65-åring men inte för en ensamstående mamma på 45 år med t.ex. ett försörjningsansvar för flera tonårsbarn? Det är den fråga som jag tycker är intressant och som jag vill ha svar på. Det har jag ännu inte fått.

Fru talman! Jag vill bara helt kort nämna något om anhörigvård och stöd till anhörigvårdare. Under mina tre år här i riksdagen har jag sett en positiv utveckling på grund av det stimulansstöd som kom i samband med den nationella handlingsplanen för äldrevården. Det kom ut en ny rapport i slutet av november som beskriver närståendes vård av äldre i de anhörigas och professionellas perspektiv. Där tas det upp att anhöriga sällan erbjuds utbildning och att de har en personlig kunskap om vilka individuella lösningar som ger den bästa vården till just deras anhöriga och att den kunskapen sällan efterfrågas. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra inom just anhörigvård. I Storbritannien har de anhöriga en lagstadgad rätt att få sina behov bedömda. Dit har vi inte kommit i Sverige ännu. Anledningen till att jag begärde ordet är det svar som utskottet ger på vår motion när det gäller anhörigvård. Man anser att motionen är tillgodosedd när det gäller att ge fortsatt stöd till nationella anhörigorganisationer och även när det gäller ett nytt statsbidrag. Vi hade nämligen ett förslag om att ett sådant borde inrättas. Detta svar, att motionen är tillgodosedd, ger hopp för framtiden och gjorde mig egentligen väldigt glad. Jag ringde dock Anhörigrådets ordförande för att höra hur det går med nästa års budget för deras del. Anhörigrådet är en organisation som har funnits i fem år och som alltså bildades innan den nationella handlingsplanen trädde i kraft. Man har varit högst delaktig i alla de handlingsplaner som har upprättats i samråd med socialnämnderna ute i kommunerna. Man har tagit kontakt med departementet, men fortfarande - det är snart mitten av december - har man inte fått något besked om nästa års bidrag. Det ser jag som en allvarlig brist. Jag vet att det nu är kort om tid, men jag hade helst sett att jag hade fått ett svar på frågan: Vad är det som händer, och vad ska socialdemokraterna göra? Man svarar att motionen är tillgodosedd, men vad anser man just om det här? Ordföranden för Anhörigrådet har besökt 70 kommuner under tio månaders tid. Att man uppfyller den nationella handlingsplanen och fortsätter med stimulansbidraget är viktigt, då vi kan se hur pass viktigt Anhörigrådets arbete faktiskt är och att det är värt att ta till vara. Jag ser alltså fram emot att man uppfyller precis det man säger i utskottets betänkande. Jag hoppas att man också tar till sig vårt förslag om ett nytt statsbidrag och att regeringen kan återkomma i den här frågan.

Fru talman! Jag ska göra allt jag kan för att snabba mig. Först och främst vill jag instämma i Ingrid Burmans, Rolf Olssons och Lena Olssons anföranden. Det finns en hel del frågor som jag står bakom bland de yrkanden som behandlas i det här betänkandet. Det handlar bl.a. om kostnadsfria preventivmedel, svenska socialarbetare i Köpenhamn, förbud mot omskärelse av pojkar och könsstympning av flickor. Jag kommer dock inte att ta upp detta på grund av tidsbristen, vilken jag har respekt för. Jag ska enbart lyfta upp några av de frågor som är HBT-relaterade. Här vill jag först, fru talman, rikta beröm till socialutskottet och dess kansli för att det nu med tydlighet framgår att de motionsyrkanden som är HBT relaterade beskrivs på ett HBT-kompetent och riktigt sätt. Riksdagens tvärpolitiska HBT-grupp har bl.a. lyft upp frågor om att utreda HBT-personers situation och livsvillkor. Detta har tyvärr utskottsmajoriteten avstyrkt. I synnerhet vad gäller transpersoners situation, fru talman, är detta ett märkligt ställningstagande. Varför är det då märkligt? Jo, för att det i dag inte finns någon samlad kunskap i Sverige om transpersoners situation. T.ex. har regeringen nu lagt fram en proposition där bl.a. hets på grund av sexuell läggning förbjuds. I den propositionen har man övervägt möjligheten att skydda även transpersoner men kommit fram till att tillräcklig kunskap saknas och därmed också belägg för att i nuläget även omfatta transpersoner. Propositionen hänvisar också till att det finns behov av en utredning om transpersoners situation och att en sådan utredning är motiverad. Det finns en reservation, fru talman, från Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet som just tar upp transpersoner och behovet av en utredning. Jag undrar hur och varför utskottet, till skillnad från vad regeringen säger i den här hetspropositionen, har kommit fram till att en utredning inte är erforderlig. Vad grundar sig egentligen det ställningstagandet på, och vad har socialutskottets majoritet för kunskaper som ingen annan har? Det vore intressant att få reda på det, när faktiskt en proposition lyfter upp den här frågan som väldigt viktig och hänvisar till att den behöver utredas. Fru talman! Samma sak gäller även det s.k. homosexuppdraget, där utskottsmajoriteten av en för mig oförklarlig anledning sätter sig emot att utvidga uppdraget till att även omfatta bisexuella och transpersoner. Det vore kul, eller bra, om någon representant för utskottsmajoriteten kunde förklara detta ställningstagande, som jag inte förstår. Jag går så till frågan om den lagstiftning som tvingar transsexuella att mot sin vilja skilja sig. Detta är för övrigt en fråga, fru talman, som även behandlas av lagutskottet, då både äktenskapsbalken och lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall berörs. Jag vill passa på att informera ledamöterna från socialutskottet om att den 15 januari kommer lagutskottet att uppvaktas i frågan. Jag skulle önska att någon representant från socialutskottet som på något sätt kunde närvara för att på allvar se till de reella behoven av lagändringar och på vilket sätt de nuvarande lagarna får så negativa konsekvenser för de gifta par som inte vill skilja sig då en av parterna genomgår ändring av könstillhörighet. Även här finns en reservation, gemensam mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som är helt i linje med HBT-gruppens motion. Efter det här försöket att korta mitt anförande vill jag med detta yrka bifall till reservation 37.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Centerpartiet anser att de grundläggande fri och rättigheterna måste kompletteras med ytterligare rätt till sociala förmåner för dem med funktionshinder. Det är nödvändigt för att göra det möjligt för alla att delta i samhället på likvärdiga villkor. Vi icke funktionshindrade behöver nya glasögon så att vi bättre ser de hinder som försvårar vardagen. Trösklar och smala dörrar som vi knappt ser utgör hinder för vissa människor, och därmed utestängs de från att delta i umgänge ute i samhället. Det som för oss är så självklart är det inte för alla. Det är skrämmande att utanförskapet har blivit så normaliserat att många inte ens reflekterar över det. Det är heller inte rimligt att människor med funktionshinder ska fråntas sin vuxenidentitet. De, precis som vi själva, måste kunna ha rätt till självbestämmande. Livskvalitet är att själv kunna bestämma när och var jag vill röra mig i samhället. Att ha makt över sitt eget liv bidrar till välbefinnande. Att ha ett boende anpassat för att kompensera den funktionsnedsättning man drabbats av bidrar till livskvalitet. Att kunna ta sig till arbetet, skolan och fritidsaktiviteterna borde vara en självklarhet för alla. Det är vårt ansvar att göra detta möjligt. När en eller flera grupper av människor ställs utanför betraktas det som diskriminering. Då det gäller utanförskap på grund av bristande tillgänglighet anses det inte vara diskriminering. Centerpartiet välkomnar att regeringen nu har för avsikt att utreda ett utvidgat skydd mot diskriminering. Vi har tidigare påpekat att det behövs en samlad diskrimineringslagstiftning. Dagens fem ombudsmannafunktioner kan då samordnas, och därmed finns förutsättningar för att ingen ska falla mellan stolarna. Från Centerpartiets sida anser vi också att den nya diskrimineringslagen ska omfatta hela livet och inte enbart arbetslivet. Även den som i dag inte ryms inom den reguljära arbetsmarknaden bör ha rätt till ett arbete. För att öka de funktionshindrades möjligheter att erhålla ett förvärvsarbete anser vi att taket bör höjas för det ekonomiska stöd som utgår till arbetsgivarens lönekostnader. Det skulle gynna den funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden och även löneutvecklingen. Med en samlad bedömning och ett helhetstänkande för individens bästa anser vi i Centerpartiet att en hjälpmedelsgaranti bör införas med normer för väntetider och utprovning samt reparationer inom rimliga tidsgränser. Dagens långa väntetider för vissa hjälpmedel är oacceptabla. Det är inte bra för någon part. Rätten till personlig assistans har givit många funktionshindrade ett nytt liv. För några veckor sedan besökte jag en mellansvensk stad och träffade Gunnar, funktionshindrad, med ett stort behov av hjälp dygnet runt. Efter många år i barndomshemmet bor Gunnar i dag i en egen lägenhet. Gunnar var så glad över att äntligen få bestämma över sitt liv och sina små vardagsbestyr. Det känns bra att vara delaktig i de beslut som har förbättrat Gunnars liv. Jag träffade även några av hans personliga assistenter, som med mycket värme och humor alltid fanns till hands för Gunnar. De hade verkligen valt rätt yrke, och jag kände att precis så här ska det vara för de människor som har drabbats av ett funktionshinder. Även människor med psykiska funktionshinder bör ha rätt till personlig assistans. Vi kan inte blunda för de missförhållanden som uppstått efter psykiatrireformens genomförande i mitten på 90-talet. Många av dem som tidigare bott på institutionerna klarade inte utflyttningen i samhället till ett eget boende och ensamheten. Flera av dem tillhör i dag gruppen utslagna i samhället. Med anledning av detta har vi föreslagit att en utvidgning av assistansreformen bör utredas. Reglerna för erhållande av ekonomiskt stöd för bilinköp behöver också förbättras. Personkretsen bör ses över, likaså de nuvarande åldersgränserna. I dag har inte en förtidspensionerad 50-åring möjlighet att erhålla bilstöd. Centerpartiet har också lagt fram ett förslag om att öka anslaget med 50 miljoner utöver regeringens förslag. Bra färdmedel är en förutsättning för att en del funktionshindrade ska kunna förflytta sig. Dagens kollektiva färdmedel har tyvärr brister som förhindrar att alla kan nyttja dem. De människorna blir då hänvisade till färdtjänsten och specialfordon. Det borde vara en självklarhet att den funktionshindrade även får ha en anhörig och ett barn med på resan. Tyvärr är reglerna oklara i dag, och många nekas att ta sina egna barn med. Jag vill avsluta med att säga att handikapporganisationernas arbete är mycket betydelsefullt och att det har stor betydelse för oss beslutsfattare såväl som för de funktionshindrade. Det är klart att ekonomiskt stöd ska utgå till dem. De senaste åren har det tyvärr framkommit synpunkter från organisationerna själva på hur fördelningen görs. Vi hoppas att man ser över detta, så att även de mindre organisationerna som representerar något udda handikapp kan få del av samhällsmedlen.

Fru talman! Det finns en rad indicier och rapporter som talar om försämrade villkor och försämringar av många funktionshindrades situation. De försämringarna visar tydligt på nödvändigheten att återupprätta den rättighetslagstiftning som på Folkpartiets initiativ genomfördes i början av 90-talet. Målsättningen med flera av de handikappolitiska reformerna som genomfördes var ju att personer med funktionshinder skulle ha lika rättigheter och faktiska möjligheter att delta i alla samhälleliga sfärer. Ska man uppnå målen måste man nu göra en översyn av de funktionshindrades totala ekonomiska och sociala situation och sedan lägga fram förslag till åtgärder för att rätta till de försämringar som otvivelaktigt håller på att ske för den här gruppen. Det är dags för en ny stor handikappreform av samma dignitet som den assistansreform Folkpartiet drev igenom i början av 90-talet. Då handlade det om att trygga de funktionshindrades sociala rättigheter. Nu gäller det en tillgänglighetsreform. I vårt budgetalternativ finansierar vi en engångssatsning på 5 miljarder kronor under de närmaste åren för att kunna genomföra en omfattande tillgänglighetsreform. Ansvaret för att öka tillgängligheten ligger i första hand på kommuner och andra lokala aktörer, som t.ex. privata fastighetsägare. Ansvars och finansieringsprinciperna ligger fast. Men mot bakgrund av bl.a. den ekonomiska situationen i landets kommuner behövs en statlig medverkan, åtminstone initialt för att finansiera tillgänglighetsreformen. Statens stöd menar vi ska bestå av stimulansbidrag till bl.a. kommuner, fastighetsägare och kollektivtrafikföretag i kombination med riktlinjer från statsmakten. Plan och bygglagen måste kompletteras med riktlinjer som tvingar fram rimliga anpassningsåtgärder för funktionshindrade. Lokala handikapporganisationer måste engageras för att tillsammans med myndigheter, företag och organisationer identifiera hinder för tillgänglighet och komma med förslag till åtgärder. Den tidigare handikappreformen, med rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder innebar ju en frihetsrevolution för dem som fick hjälpen. Den gav tusentals funktionshindrade möjligheten att ta makten över sina egna liv och kunna leva självständigt. Vi anser att de rättigheter som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen om personlig assistans har gett personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga måste återinföras. Vi anvisar i budgetalternativet 300 miljoner för ett återställande av handikappreformen. Bilstödet är ett bra medel för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till delaktighet i samhällslivet. En egen, anpassad bil minskar i övrigt beroendet av samhällsinsatser. Det är väsentligt att regeringen när kravet på bilstöd ser ut att tillgodoses tar hänsyn till att nivåerna för grundbidrag och anskaffningsbidrag har legat på samma nivå de senaste tio åren. Den nuvarande åldersgränsen på 50 år för att få bilstöd bör slopas. Det är också viktigt att kravet på körkort avskaffas. Först då kan också personer med omfattande funktionshinder och med behov av personlig assistans få bilstöd. Att köra bilen kan ingå i assistentens uppgifter. Varken den svenska grundlagen eller våra straffrättsliga bestämmelser innehåller förbud direkt riktat mot diskriminering av människor med funktionsnedsättning, men det förekommer diskriminering. Det förekommer i näringsverksamhet, det förekommer på restauranger och det förekommer när man ska teckna försäkring. FN har i sina standardregler tydligt slagit fast att diskriminering av funktionshindrade är en fråga om mänskliga rättigheter. Det är därför en aning pinsamt att Sverige som initiativtagare till FN:s standardregler inte har lyckats stifta en heltäckande lag mot diskriminering av funktionshindrade utöver det beslut som fattades våren 1999 om en diskrimineringslagstiftning i näringslivet. Om Sverige vill säkerställa alla människors fulla rättigheter krävs att Sveriges lagar anpassas efter de krav som uppställs i FN:s standardregler.

Fru talman! Schengenavtalet underlättar resande. Tyvärr uppstår då också problem eftersom narkotika lättare kan föras omkring inom EU. Därför är det naturligt att det behövs en viss reglering av rätten att medföra narkotiska läkemedel. Samtidigt gäller det att hitta ett system som är så enkelt och flexibelt att intentionen att förenkla resandet uppfylls. Hittillsvarande lösning när det gäller artikel 75 i konventionen där det är Läkemedelsverket som har utfärdat intyget har visat sig osmidig. Regeringens önskan att förenkla proceduren är därför lovvärd, men lösningen är otillfredsställande, enligt vår mening. Man förslår att företaget Apoteket AB får ska få behörighet att utfärda intyg. Apotekare eller receptarie och även annan personal ska efter utbildning vara behöriga att i Apoteket AB:s namn utfärda intyg. Det är inte någon bra princip att ett civilrättsligt bolag anförtros myndighetsuppgifter. Utskottets majoritet konstaterar förvisso att myndighetsutövning kan lämnas över till bolag eller enskild. Men "kan" är inte detsamma som "bör". Vi anser att man inte bör förfara så när det gäller ett civilrättsligt bolag. Bolaget har dessutom en omdiskuterad monopolställning som på detta sätt förstärks. En avreglering skulle därmed försvåras. Om regeringen i stället ansett att rätten skulle följa kompetensen hos den enskilde - vilket hade varit helt möjligt enligt regeringsformen 11 kap. 6 § - hade intygsmöjligheten genom att den följde personalen också följt med vid en avreglering. Det hade varit en bättre lösning. Fru talman! Allra enklast är dock att låta den enskilde legitimerade läkaren med stöd av lag utöva myndighetsutövning. Som modell kan man ha de tidigare gula internationellt gångbara vaccinationsintygen. På dessa noterades vaccinationerna. Läkaren skrev på sitt namn och stämplade med en personlig, numrerad och alltså lätt identifierbar stämpel som erhållits av den bakom läkaren ansvariga myndigheten. I detta fall är det Socialstyrelsen. På samma sätt skulle Läkemedelsverket kunna utforma ett intyg enligt gällande krav och förse legitimerad läkare med en personlig stämpel. När läkaren skriver ut medicin som berörs av artikel 75 ska han tillfråga patienten om han eller hon också önskar ett intyg och om så är fallet utfärda ett sådant direkt. För att underlätta kan man i FASS notera ett S vid alla läkemedel som kräver intyg för resa inom Schengenområdet. All receptbelagd medicin är i dag märkt med ett R och narkotiska preparat har sin egen symbol. Det är alltså en åtgärd som faller inom det normala förfarandet. Fru talman! Även om regeringens avsikt har varit berömvärd är den föreslagna lösningen otillfredsställande. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 innebärande avslag på propositionens förslag. Regeringen får återkomma med ett bättre förslag, gärna efter de riktlinjer som jag har angett.

Fru talman! Jag ska göra kammaren glad med att kort och gott yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Det är ingen tvekan om att propositionen innehåller väsentliga förbättringar i förhållande till nu gällande ordning. Det är bra att regeringen, om än sent, reagerar på den berättigade kritik som framförts. Det är väsentligt att personer som behöver de berörda läkemedlen och som fått sådana förskrivna av läkare utan onödiga hinder kan färdas över nationsgränserna. Centerpartiet ställer sig således bakom huvuddragen i regeringens förslag. Vi hade kunnat lösa problemet tidigare. Det viktigast är dock att det blir en lösning inom den närmaste tiden. I vår motion har vi bl.a. föreslagit att företag som marknadsför läkemedel i Sverige borde åläggas att på förpackningen ange om aktuellt läkemedel kräver intyg vid inresa och vistelse i stater vilka undertecknat Schengenavtalet. Vi vill underlätta för patienten. Centerpartiet förordar också, precis som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Apoteket AB, en gemensamt upprättad lista över de ämnen som används i läkemedel och som är narkotikaklassade i de olika länderna. Utskottsmajoriteten har tilltro till att Läkemedelsverket ordnar detta. Jag hoppas att man får rätt. Man hade kunnat vara tydligare. Att ålägga företagen en informationsplikt avstyrks omotiverat. Centerpartiet aktualiserar även hårdare krav beträffande arkivering och gallring. Avpersonifiering bör ske när sakliga skäl för arkivering ej längre föreligger. Utskottsmajoriteten nöjer sig med att följa utvecklingen och om nödvändigt ska åtgärder vidtas. Det är en aningen passiv linje. Vi har även tagit upp frågor om den nordiska passfriheten och att lösa det praktiskt för personer som ofta reser över gränsen. Jag är nöjd med skrivningarna i denna del i betänkandet. Till sist har vi från Centerpartiet föreslagit att Sverige bör ta initiativ till en gemensam lista i Norden för läkemedel som kräver intyg enligt Schengenavtalet. Det är, enligt vår uppfattning, viktigt att reglerna för gränspassager inom Norden är enkla. Som huvudprincip bör gälla att lika regler ska eftersträvas inom Norden. En sådan lista bör åstadkommas utan - och det är viktigt - att på något sätt ge avkall på den restriktiva narkotikapolitik som Sverige även i fortsättningen ska ha. Här har jag och Centerpartiet fått stöd av moderater, kristdemokrater och folkpartister, och det är bra. Fru talman! Jag står självfallet bakom samtliga reservationer från Centerpartiet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna välkomnar de förändringar som nu föreslås i betänkandet. De regler som har införts för att begränsa flödet av narkotiska preparat är bra, men det har även inneburit att det för många människor med bl.a. kroniska sjukdomar har blivit krångligare att resa till andra länder. Det handlar ju inte bara om turistresor, utan det handlar ju till stor del om resor som görs i rehabiliteringssyfte. Som det fungerar nu måste intygen skrivas ut av en läkare. Man måste alltså göra ytterligare ett läkarbesök för att få ett intyg om att man behöver ta en viss medicin, en medicin som man kanske har ätit under många år. I Danmark var man snabbare på att se till att underlätta för sjuka människor genom att låta apoteken utfärda dessa intyg. Det är ju det som det här förslaget handlar om, och det är bra. Vi tror inte heller att det kommer att leda till något missbruk bara för att intygen utfärdas av apotekare eller receptarier. Men vi instämmer i yrkandet i reservation 4 från Centerpartiet, att det vore bra om de nordiska länderna upprättade en gemensam lista. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets förslag.

Fru talman! Den här propositionen föreslår i all korthet att de människor som behöver narkotiska preparat för medicinsk behandling och samtidigt vill resa utomlands ska kunna få intyg från apoteket i framtiden. Det handlar om ett litet antal människor. Förslaget kommer självfallet att underlätta situationen för dessa människor. Det finns ett läkemedelsverk i Uppsala som man har tvingats brevväxla med. Det finns ganska många apotek ute i landet som nu kommer att kunna utföra den här uppgiften. För den enskilde blir det ett snabbare förfarande och mindre kostnader. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom propositionen i dess helhet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på de reservationer som finns.

Fru talman! Alla människors rätt till kunskap och utveckling är utgångspunkten för Vänsterpartiets utbildningspolitik. Universiteten och högskolorna ska utifrån sin vetenskapliga plattform samverka med samhället i övrigt och vara en pådrivande intellektuell kraft i kampen för en fördjupad demokrati, ökad jämlikhet mellan människor av olika social och etnisk bakgrund samt ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Universiteten ska också vara en resurs för offentlig verksamhet, men också utnyttja sin innovativa kraft för att skapa industriell förnyelse och förbättrad företagsamhet. Vår tid karakteriseras av ständig förnyelse, och kunskap håller på att bli en färskvara. Universiteten och högskolorna måste därför anpassa sig till en situation med livslångt lärande där människan kontinuerligt återkommer till universiteten och förnyar sin kompetens. Programstrukturen måste luckras upp till förmån för ett mer rikhaltigt utbud av enstaka kurser. En kombination av sådana kurser och en mer open ended-profil på dagens undervisningsprogram skulle skapa både dynamik och balans och tillmötesgå ett mer varierat studentunderlag. Men när det gäller dessa frågor har lärosätena tyvärr inte kunnat redovisa någon entydigt positiv utveckling. Den nya informationstekniken har potential att i grunden förändra högskolans utbildningar genom att skapa ännu större förutsättningar för ett studentcentrerat lärande, utveckla metoderna inom distansundervisningen samt lägga grunden för internationalisering av kursutbudet. För att stimulera och stödja en sådan utveckling kommer högskolornas nätburna distansutbildning nu att kunna samordnas i ett nytt svenskt nätuniversitet, och det tycker vi är bra. Universitetens och högskolornas utbildningsåtaganden har ökat markant under senare år. Bara mellan 6 300. Vi har bedömt den expansionen som nödvändig för att säkra vårt lands utveckling och konkurrenskraft och därmed välstånd. En stor del av ökningen har dock skett under en period då landets ekonomiska läge var pressat, vilket har inneburit att resurstilldelningen per student har minskat. Konsekvenserna har blivit särskilt tydliga när det gäller humaniora. Höjningen på prislappen för HSJT-området är ett steg i rätt riktning. Men vi tror att det behövs ytterligare satsningar, inte bara inom humaniora utan inom samtliga områden för att på sikt kunna säkra kvaliteten. Nu när det är lite drygt ett halvt år kvar till valet är det dags att göra någon typ av bokslut över den gångna mandatperioden och också över samarbetet mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag kommer inte att göra det bokslutet offentligt här, men när jag ser tillbaka på de många samarbetspropositionerna inom det utbildningspolitiska området som har lagts fram för riksdagen, tycker jag att införandet av den allmänna förskolan, maxtaxan och rätten för barn till arbetslösa och syskonlediga att få behålla sin barnomsorgsplats och propositionerna Den öppna högskolan och Likabehandling av studenter i högskolan, som vi ska behandla här i dag, har den tydligaste ideologiska förankringen. Samtliga innehåller medvetna satsningar för att motverka snedrekrytering och diskriminering. Det förstnämnda förslaget är ett viktigt steg mot att införliva förskolan i den generella välfärden och att ge ökad tyngd åt förskolans viktiga pedagogiska uppgift. De andra förslagen som vi ska debattera här i dag innehåller ett batteri med förslag till åtgärder för att öka, utjämna och vidga rekryteringen av studenter till grupper som normalt inte ser högskolan som något utbildningsalternativ. Vänsterpartiets ambition har varit, och är, att vara delaktig i att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund och livssituation erbjuds samma möjligheter och rätt till utbildning och där traditionella könsbarriärer när det gäller studieval överbryggs. Trots att det har gjorts mycket för att förbättra situationen består faktiskt den sociala och etniska snedrekryteringen till högre studier, även om en viss utjämning har skett under de senare årens kraftiga utbyggnad av den högre utbildningen. De mindre och nya högskolorna har haft en betydligt bredare social sammansättning än de gamla universiteten. En del av de skillnaderna kan säkert förklaras med olikheter i utbildningsutbudet. Till läkarutbildningen och andra prestigefyllda långa utbildningar kommer nämligen fortfarande nästan 60 % av studenterna från högre tjänstemannahem. Men för Vänstern är förslaget om breddad rekrytering inte enbart att betrakta som en rättvisereform utan den är också en betydelsefull reform för att få till stånd den mångfald och bredd i sammansättningen av studenter och lärare som utgör ett viktigt kvalitetskriterium för såväl utbildning som vetenskap och konstnärlig verksamhet. I det här sammanhanget vill jag nämna att vi tycker att det är glädjande att kvinnorna nu så markant har ökat sin andel. I propositionen Den öppna högskolan föreslås en mängd åtgärder för att bredda rekryteringen och öppna fler vägar till högskolan. Jag vill här nämna några. Universitetens och högskolornas ansvar tydliggörs i högskolelagen. Krav ställs på högskolorna att upprätta lokala handlingsplaner med mätbara och tydliga mål. 40 miljoner avsätts för att stimulera till spännande nytänkande när det gäller rekryteringsinsatser under ett initialskede. Basårsutbildningen breddas till att omfatta även andra områden än naturvetenskap och teknik. Avståndet mellan gymnasieskolan och högskolan överbryggs genom möjligheten för högskolorna att anordna högskoleintroducerande s.k. Det är viktigt att högskolorna nu agerar på ett positivt sätt för att bryta traditionella och kulturella attityder och att de är aktiva i att skapa kontakter med studerandegrupper som normalt inte ser högskolan som en möjlighet. Det gäller också att hitta lämpliga former för att informera såväl elever i gymnasieskolan som föräldrar om vad en akademisk utbildning i Sverige kan innebära. Självklart måste vi bli mycket öppnare och generösare i våra attityder till invandrare. Det gäller faktiskt inte minst arbetslivet och arbetsgivarna. Genom de förslag som nu presenteras underlättar vi för invandrade akademiker att komplettera sin utbildning och också att läsa svenska i högskolemiljö. För att inte skapa onödiga återvändsgränder och hinder föreslås att kravet på grundläggande behörighet ska anses vara uppfyllt av en sökande som genom svensk eller utländsk utbildning, genom praktisk erfarenhet eller utifrån annat skäl bedöms ha förutsättningar att klara av utbildningen. Universiteten och högskolorna blir nu skyldiga att pröva om en sökande som saknar formell behörighet i realiteten har de kunskaper som krävs. Det tycker vi är en utmärkt bra reform. Men det innebär inte - det vill jag slå fast - att kraven får sänkas. Vi är inte villiga att devalvera högskolebegreppet, som ju Kristdemokraterna vill göra, genom att slopa behörighetsreglerna vad gäller kortare högskoleutbildningar. Vi menar att de studerande behöver ha nått en viss kunskapsnivå när de påbörjar studierna. Den grundläggande behörigheten behövs, och den överensstämmer i stort sett med arbetslivets krav på generella kunskaper hos dem som man vill anställa. I samband med detta vill jag uttrycka min stora tillfredsställelse över att vi nu får en yrkeshögskoleexamen för kortare utbildningar på 40-60 poäng. Från mitt hemlän vet jag att det finns ett stort behov av sådana utbildningar, särskilt inom vårdområdet. De här nya högskoleutbildningarna inom andra områden än de som YTH har kunnat tillgodose ger gymnasieelever från de mer yrkesorienterade programmen äntligen en naturlig väg in i högskolan. Den politiska ambitionen att ca 50 % av en årskull ska beredas plats inom den högre utbildningen innan man fyllt 25 år i kombination med önskan om en bredare social och etnisk bas för rekrytering ställer stora krav på pedagogisk förnyelse och studievägledning. Lärarnas pedagogiska, didaktiska och metodiska kunskaper är av avgörande betydelse. Medräknat de satsningar som görs i Lund, Linköping och Trollhättan/Uddevalla avsätts nu faktiskt hela 18 miljoner till kompetensutveckling av olika slag. Helt nyligen kom undersökningen STUDS 2000. Av den, och även av erfarenhet, vet vi att studenterna redan nu är en väldigt heterogent sammansatt grupp. Det gäller t.o.m. studenter på samma utbildning. De har varierande erfarenheter och bakgrund, och de använder systemet på olika sätt för att nå sina studiemål. Jag kan göra ett försök till sammanfattning av studenternas kritik i två punkter enligt STUDS 2000. Man säger ungefär så här: För det första lever lärarna inte upp till vad de själva lär ut om att vara kreativ, kritiskt tänkande och beredd till omprövning. Högskolevärlden ger ibland dubbla budskap: Kritisera gärna, men inte för mycket! Tänk själv, men gör det inom ramarna! För det andra tar lärarna inte tillräcklig hänsyn till studenterna och deras situation. Man engagerar sig inte i undervisningen, och man slarvar med information och service. Den stora variationen i studenternas vardagssituation gör, tror jag, att man i framtiden måste ta betydligt större hänsyn till den enskildes situation i undervisningen, i planeringen och i fråga om de system och regler som sätter ramarna för verksamheten. Det krävs faktiskt också att man omprövar enhetligheten och att ökad hänsyn tas till individen och till hans eller hennes specifika situation. Det menar jag kommer att göra systemet rättvisare i en vidare mening. Det är viktigt att forskningspolitiken utformas med respekt för det fria sökandet efter kunskap, de inomvetenskapliga bedömningarna och samhällets behov och prioriteringar. Självklart ska regering och riksdag kunna ta initiativ till att vissa forskningsområden prioriteras. Däremot ska statsmakterna inte formulera de konkreta forskningsfrågorna. Uppdrag till forskare från regeringens sida får inte vara så specifika till sin karaktär som de varit i kommissioner, t.ex. Säkerhetstjänstkommissionen, och i program som det om Sveriges förhållande till nazismen. Den typen av uppdrag kan äventyra forskningens legitimitet och undergräva förtroendet för forskarsamhället. Vi menar att det är dags att grundligt tänka igenom gränsdragningen mellan vetenskap och politik och föreslår därför att Vetenskapsrådets ämnesråd får i uppdrag att diskutera gränsdragningen och att fastställa riktlinjer för dem. Därmed yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nr 9 under punkterna 64 och 65. Att kvalitetssäkringen av verksamheten är viktig på alla nivåer inom högskolan tror jag att alla partier är överens om. Men vad vi inte är överens om är hur det ska göras så att det blir på ett effektivt sätt. Vi menar att det inom forskningen traditionellt finns ett väl fungerande bedömnings och utvärderingssystem. Ett grundläggande kvalitetskriterium är att vetenskapliga resultat publiceras och att publiceringen föregås av en kritisk s.k. peer review-process ofta utförd av internationella experter inom ämnesområdet. De flesta forskare finansierar ju också sin verksamhet genom externa anslag som ofta beviljas i hård nationell, europeisk eller internationell konkurrens efter noggrann sakkunnighetsgranskning. Det akademiska tjänstetillsättningssystemet omfattar dessutom ofta en noggrann kvalitetsgranskning när det gäller forskningsmeriter. Men när det gäller att mäta den övergripande kvaliteten inom universiteten är det mera problematiskt, inte minst inom grundutbildningen. Fakulteterna och institutionerna måste hantera studenternas kursutvärderingar på ett bättre och mer systematiskt sätt än hittills. Inte minst med tanke på den breddade rekryteringen är det viktigt att universiteten och högskolorna engagerar sig i det utvärderingsarbete som Högskoleverket initierat och där man särskilt tar fasta på sådana aspekter som social och etnisk snedrekrytering, jämställdhet och studentinflytande. Vidare förutsätter vi att studentkårerna i framtiden i högre grad använder sig av sin rätt att i anslutning till årsredovisningen lämna en redogörelse för sin syn på lärosätets utveckling och resultat. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall även till utbildningsutskottets förslag i betänkandena 4 och 5. Vi står också bakom de delar som inte berörs av vår reservation när det gäller utbildningsutskottets betänkande 1.